Herr talman! Det är viktigt att bygga upp skolsystemet så att vi inte bygger in återvändsgränder. Då måste det vara viktigt att behålla möjligheterna att komplettera och förbättra ett betyg som man har fått i tidigare studier. I ett kunskapsrelaterat system är betygen ett belägg för att eleven uppnått en viss nivå i fråga om kunskaper. Om en elev efter en avslutad kurs når kunskaper som motsvarar ett högre betyg är det också naturligt att det skall kunna visas i ett högre betyg. Från Centerns sida kan vi se att det är befogat att skärpa reglerna, så att man undviker nackdelar med upprepade prövningar under terminens gång. Jag tror att det är sunt förnuft. Däremot är det svårt att förstå varför inte förbättringar skall kunna avspeglas i slutbetyget. Om man lyckas komplettera kursen och göra den bättre, varför skall det inte tas hänsyn till det i slutbetyget? Varför skall man kunna komplettera först efter avslutad gymnasieutbildning? Varför skall det behöva vara en princip att misslyckandet skall hänga som en skylt, genom livet? Det har vi mycket svårt att förstå. Det förslag som vi nu diskuterar innebär också att man tar bort beteckningarna yrkesförberedande och studieförberedande. Vi har inte varit emot det. Vi tycker att det är motiverat att minska skillnaderna mellan de yrkesförberedande och de studieförberedande utbildningarna. Men att ta bort namn löser inte det djupare problemet. En avgörande fråga måste gälla ställningen för de elever som går på yrkesförberedande program. Det kommer att behövas insatser för att stärka dessa elevers möjligheter både under gymnasietiden och när det gäller eventuell vidareutbildning. Från Centerns sida menar vi att det viktigt att regeringen återkommer med förslag som leder till sådana förbättringar för att stärka elever på yrkesförberedande program. Det vi diskuterar i dag gäller också regeringens förslag att förändra reglerna för svenska som andraspråk. Det är ganska naturligt att man kan behöva en annan form av inlärning om man har svenska som modersmål än om man är invandrare. Det skall finnas en skyldighet att anordna svenska 2. Men skyldigheten att tillhandahålla undervisning i svenska som andraspråk regleras ju redan i grundskoleförordningen och i gymnasieförordningen. Syftet med att uppnå kunskaper eller ge kunskaper till dem som inte har svenska som modersmål måste vara att så fort som möjligt kunna inlemma dem i den reguljära undervisningen. Fyrklöverregeringen föreslog inte en egen kursplan för svenska som andraspråk. Det berodde på att vi ville bygga vidare på en kursplan med mål och riktlinjer, men som inte detaljstyr hur undervisningen skall läggas upp. På så sätt kunde man välja olika former men se till att man nådde de uppsatta målen. Risken med detta menar vi i stället är att man åstadkommer mer centralstyrning och framför allt att man också i praktiken sänker kraven för dem som inte har svenska som modersmål. Om riksdagen ställer sig bakom de förslag som regeringen har lagt fram är risken att man sätter en stämpel i pannan på invandrarelever som säger att de inte klarar samma krav som elever med svenska föräldrar som har svenska som modersmål. Då är risken att invandrarelever och elever med svenska som modersmål får söka sig fram i olika filer genom utbildningssystemet, och det är inte bra. Centern har ställt sig bakom flera reservationer i utskottet och står bakom alla, men jag yrkar nu bifall bara till reservation 1.

Herr talman! Jag skall be att få starta med att hälsa från Nackagymnasiet, varifrån man ringde mig precis innan jag gick hit inför förra debatten. En lärare därifrån hade elevernas uppdrag att ringa mig. De var oerhört irriterade över det vi nu står i begrepp att göra, dvs. att plocka bort konkurrenskomplettering av betygen. Även om man kan bevisa att man har kunskaper för ett högre betyg, kan detta inte användas i slutbetyget. De kände sig lurade. Jag lovade att framföra det. Jag tycker att propositionen vittnar om att regeringen inte fullt ut accepterat det nya kunskapsrelaterade betygssystemet eftersom regeringen för en argumentation i sin proposition som om vi fortfarande hade ett relativt system. I det kunskapsrelaterade betygssystemet är betyget ett kvitto på vissa på förhand definierade kunskaper. Folkpartiet anser att den verkliga nivån på kunskaperna också skall dokumenteras i slutbetyget. Av det skälet tycker vi att det är mycket märkligt att regeringen och också utskottet föreslår att elever skall kunna pröva för högre betyg, men att dessa inte skall räknas in i slutbetyget. Den elev som genom konkurrenskomplettering visar att hon besitter högre kunskaper skall självfallet erhålla ett högre betyg. Detta skall lika självfallet räknas in i slutbetyget. Regeringen och utskottsmajoriteten anser dessutom att möjligheten att pröva vid ett obegränsat antal tillfällen riskerar att urholka betygssystemet. Betygen är som jag sade tidigare kvitto på vilka kunskaper eleven nått. Om eleven genom prövning visar att han har en högre kunskapsnivå och därmed får ett högre betyg är det ju positivt för eleven att anstränga sig, och därmed blir också kompletteringen motiverad. Detta visar, tycker jag, det nya betygssystemets kunskapsstimulerande effekt. Systemet urholkas inte när fler elever får bättre betyg, eftersom det mäter elevens egen kunskapsutveckling. Alla i en klass kan få högsta betyg om de har kunskaper som motsvarar det betyget. Jag menar att regeringen och utskottsmajoriteten har tänkt fel. Det var det relativa betygssystemet som urholkades när allt fler elever prövade för och nådde ett högre betyg. När det sedan gäller svenska som andraspråk menar jag att man omigen tänker fel. Den nya läroplanen för grundskolan stärkte ju skolans och kommunens ansvar för att alla elever skulle föras till godkända kunskaper i svenska. Därmed stärkte vi kraven på att extraresurser skulle sättas in för elever som riskerade att inte nå denna nivå. Det innebär en stor förändring, inte minst för elever med annat modersmål än svenska. Dessa elever och föräldrar kan nu kräva att skolan tar sitt ansvar och ger eleverna undervisning på det sätt, i den pedagogiska form och i den mängd som krävs för att kravet på godkända baskunskaper i svenska skall uppfyllas. Det finns ju, som tidigare sagts, en samstämmig uppfattning bland lärare och språkpedagoger att elever med annat modersmål behöver annorlunda metodik och pedagogik i svenska än andra elever. Mål och resultatstyrning i skolan medför att kursplanen inte styr hur undervisningen bedrivs utan vilka mål som skall uppnås i olika ämnen. Vägen dit, dvs. hur undervisningen bedrivs, är och måste vara olika för varje elev. Det skall riksdagen inte nu börja detaljreglera. Anledningen till att förra regeringen inte gav svenska som andraspråk egen kursplan var ju att kursplaner anger mål att sträva mot och mål att uppnå. Målet i svenska som andraspråk bör enligt Folkpartiet sättas lika högt för invandrarelever som för svenska elever, eftersom även de självfallet måste kunna använda språket som ett verktyg för nyansrik kommunikation och eget lärande. Jag vill understryka att den undervisning som lärarna i svenska som andraspråk bedriver har stor och central betydelse för våra invandrarelever och därmed för skolan och att den lärarutbildning som leder fram till kompetens att undervisa i svenska som andraspråk därmed är en förutsättning för denna goda undervisning. Däremot avvisar vi folkpartister nu regeringens förslag att införa kursplan för svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasiet. Dessutom föreslår regeringen och utskottsmajoriteten att svenska som andraspråk skall bli kärnämne i gymnasieskolan och därmed ge allmän behörighet till högskolestudier. Jag delar tidigare framförda uppfattning att detta faktiskt är ett sätt att lura in vissa ungdomar på en väg som inte bär ända fram. Redan i dag är det ett jätteproblem i högskolans undervisning att väldigt många ungdomar har alldeles för dåliga svenskkunskaper, alldeles för dålig träning och alldeles få möjligheter att uttrycka sig ledigt på svenska. Att dessutom få vissa elever att tro att man skall kunna komma runt problemet genom att göra ämnet till kärnämne med egen metodik är faktiskt att lura dem. Folkpartiet liberalerna anser att målet för allmän behörighet måste ha samma innebörd för alla studerande. Eftersom målen skall vara desamma för undervisning i svenska och svenska som andraspråk finns det heller ingen anledning att göra svenska som andraspråk till ett kärnämne. Vi avvisar således regeringens och utskottets förslag om att göra svenska som andraspråk till kärnämne. Jag yrkar bifall till reservation 1 och 4.

Herr talman! Rätten till konkurrens och behörighetskomplettering på gymnasieskolan tycker vi i Vänsterpartiet är angelägen att behålla. Den hör ihop med det kunskapsrelaterade betygssystemet och med strävan att bygga upp ett utbildningssystem utan återvändsgränder och en skola där eleven ges många chanser att reparera eventuella misslyckanden. Men jag har i mina kontakter med olika skolledare och lärare förstått att konkurrenskompletteringen är förenad med vissa problem. I dag kan en elev pröva för högre betyg i stort sett hur många gånger som helst. När det har satts i system blir studierna ryckiga och okoncentrerade och eleven kan hamna på efterkälken i kurs efter kurs. Då blir de upprepade prövningarna inte bara ett organisatoriskt utan också ett pedagogiskt problem. Det finns alltså enligt vår mening skäl för att begränsa möjligheterna till konkurrenskomplettering under pågående gymnasieutbildning. Det är de pedagogiska skälen som har varit avgörande för vårt ställningstagande i frågan. Andra skäl som har åberopats, som att betygssystemet kommer att urholkas, tycker jag personligen inte är speciellt relevanta. I ett kunskapsrelaterat system utgör betygen helt sant och visst ett kvitto på vissa definierade kunskaper. Rent hypotetiskt borde alltså målet vara att samtliga elever skulle nå den högsta nivån, vilket skulle betyda betyget mycket väl godkänd. Jag tror själv att betygen i framtiden kommer att få en allt mindre betydelse som urvalsinstrument till högre studier. Urvalet kommer förmodligen att göras på helt andra sätt, genom intervjuer, lämplighetsbedömningar, arbetsprover, etc., och bygga på kriterier som både har stort prognosvärde då det gäller att förutse förmågan att bedriva högre studier som lämpligheten för en viss profession. Men än så länge har vi alltså trots Vänsterpartiets långa kamp betygen kvar. Det är därför viktigt att betygen som kompletteras efter avslutade gymnasiestudier bedöms likvärdiga med slutbetyg i betyget från gymnasieskolan vid tillträde till högre utbildning. Den frågan måste noggrant följas upp. Så till Vänsterpartiets ständiga kamp mot avgifter inom utbildningens område. Regeringen talar visserligen här om att begränsa rätten att avgiftsbelägga behörighets och konkurrensprövningar. Men det räcker inte. Signalsystemet måste vara entydigt. Studier som leder fram till fördjupade kunskaper skall i princip alltid uppmuntras från skolans sida. Då är det inte bra att elever med dessa ambitioner möts av ekonomiska hinder när de vill höja sina betyg. Det är viktigt att alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar har samma möjlighet till högre studier. Hur skall vi annars komma åt den sociala snedrekryteringen på högskolorna?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 Regeringen föreslår nu att timplanen ändras så att svenska som andra språk kommer att utgöra ett kärnämne och ett alternativ till kärnämnet svenska. Frågan om hur undervisningen i svenska skall organiseras för att ge invandrarungdomar bästa möjliga undervisning är komplex och svår. Invandrarungdomar utgör ingen homogen grupp, utan har väldigt olika behov och förutsättningar. Vi har i Vänsterpartiet efter moget övervägande tagit ställning för regeringens förslag, och det har vi gjort efter att ha lyssnat uppmärksamt till vad invandrarna själva tycker. Jag har också varit i kontakt med erfarna lärare och några språkforskare inom området. Det är ju så att språkmetodiken när det gäller att lära ut ett främmande språk är till delar skild från den som används vid undervisning i det egna språket, dvs. modersmålet. Bifall alltså till utskottets hemställan på denna punkt. Då det gäller invandrarungdomars situation är det naturligtvis viktigt hur kursplanerna i svenska är utformade, men ännu viktigare är det stöd de får under hela sin skoltid. Med de stora nedskärningar som har skett och sker i kommunerna inom skolans område drabbas de ungdomar som har störst behov av särskilt stöd hårdast. Det är bl.a. därför Vänsterpartiet vill återinföra sektorsbidraget till skolan. Det är därför vi säger nej till ytterligare förslag om kraftiga nedskärningar i den kommunala ekonomin.
Herr talman! Jag blev oerhört glad när jag lyssnade till Britt-Marie Danestig-Olofsson. Om jag förstod vad som nu sades från talarstolen rätt har man delvis ändrat uppfattning. Britt-Marie Danestig-Olofsson sade att det är pedagogiska skäl som gör att Vänsterpartiet anser att man måste begränsa möjligheterna till komplettering i förhållande till dagsläget. Regeringens proposition innebär ju att man förbjuder huvuddelen av ungdomarna att göra betygskomplettering. Men vill man bara begränsa möjligheten, vilket Britt-Marie Danestig-Olofsson sade alldeles nyss, är det snarast så att det är reservationen som borde gälla när vi skall votera så småningom. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande. Om det är så att Vänsterpartiet har ändrat uppfattning skulle det göra mig mycket glad. Eller är det så att Vänsterpartiet ändå av något annat skäl tänker stödja regeringens förbud?
Herr talman! Jag skulle hemskt gärna vilja glädja Beatrice Ask, men Vänsterpartiet har inte ändrat uppfattning. Jag kanske uttryckte mig något oklart. Jag menar att eleverna har möjligheten till betygskomplettering fast det får ske efter avslutad utbildning. Men möjligheten kvarstår trots allt.

Herr talman! I dag har eleverna rätt att pröva för högre betyg vid gymnasiet även under pågående gymnasiestudier. Det har kommit till regeringens kännedom, som det står i propositionen, att det "finns tendenser till att detta har satts i system i vissa skolor", dvs. att eleverna tenterar flera gånger i samma ämne. Dessutom förekommer det att elever tenterar om en lägre kurs sedan de gått en högre och därmed lätt höjer sitt betyg. Den naturliga slutsatser vore väl att införa en övre gräns för antalet tentamina för att stävja missbruket. Problemet med att man lär sig mer när man går en högre kurs kan ju rimligtvis inte vara något betygsproblem. Vi har ju målrelaterade betyg, så det är fullt möjligt att tala om vad betyget på den högre kursen motsvarar för betyg på den lägre, eller man kan också skriva in det direkt. Det borde också klargöras att man inte behöver tentera om den lägre kursen för att höja sina poäng då sammanräkning av betyg från olika kursnivåer ej skall förekomma vid någon form av antagningsförfarande. Regeringen föreslår ingen av dessa enkla åtgärder utan i stället att man skall förbjuda all omprövning med undantag för prövning för att höja betyget underkänt. Åtgärden verkar minst sagt överdriven. Dessutom är det risk att den skapar nya oönskade strategier hos eleverna. Och framför allt, att ta bort möjligheten till komplettering under gymnasietiden är orätt så länge vi inte har garantier för att kompletteringar efter gymnasiet jämställs i meriteringsvärde med slutbetyg vid antagning till högre utbildning. Man bör inte ta bort den rätten för en elev som på grund av sjukdom, dålig undervisning eller av andra skäl inte kunnat göra sig själv rättvisa och fått ett för lågt betyg. Det är ju också en fördel om en elev vill lägga ner litet mer arbete på ett visst ämne och komma igen med en bättre tentamen. Vi anser att rätten att pröva för högre betyg skall finnas kvar men med vissa begränsningar vad gäller antalet prövningstillfällen. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag ser att jag har tillräckligt med taletid för att jag skall kunna göra en röstdeklaration för Miljöpartiets del när det gäller svenska som andraspråk. Regeringen kommer nu, som vi tidigare hörde, att med Vänsterns stöd driva igenom att vi får svenska 2 som kärnämne. Det finns ett borgerligt förslag som på vissa punkter skiljer sig markant från detta förslag. För Miljöpartiets del är det inget lätt val, eftersom inget av förslagen är fullt utarbetat och leder inte fram till den förstärkning av undervisningen i svenska för invandrarbarn som vi vill se. Men det finns i dagsläget klara fördelar med regeringsförslaget. För det första fokuserar det ordentligt på svenskundervisningen för invandrarbarnen, och det blir tydliggjort. Det stimulerar utvecklingen av den speciella pedagogik som behövs för undervisning av invandrarbarn som inte har svenska som sitt modersmål. En nackdel är naturligtvis risken för segregation. En fördel med det borgerliga förslaget är att det pekar på individualiseringen. Behovet av det är stort eftersom invandrarbarnen skiljer sig åt mycket markant när det gäller grundkunskaperna i svenska. Vi har en stor spridning i kunskapen där. Om regeringens förslag går igenom tror vi att man i de kommunerna där man är speciellt angelägen om att sköta detta på rätt sätt kan utnyttja det pedagogiska svängrum som finns. Man kan t.ex. använda de fria timmarna till att bygga ut undervisningen för de invandrarbarn som behöver mer stöd när det gäller svenskan. Man kan också samordna undervisningen i de två former av svenskundervisning som förekommer. Där är spelrummet ganska stort. Men det är viktigt att den förändring som vi nu beslutar om följs upp och kompletteras med förslag om mera djupgående insatser så att vi ganska snart får en ökad satsning på invandrarbarnens svenskundervisning.

Herr talman! Hur vi på bästa sätt skall komma till rätta med elevernas dåliga svenskkunskaper i allmänhet och invandrarelevernas i synnerhet är verkligen en svår och komplicerad fråga. Vi kan konstatera att vi inte har lyckats särskilt väl hittills. Alltför många elever lämnar skolan utan att ha tillräckliga språkfärdigheter. Eftersom tillgången till språket är så fundamental för livskvaliteten över huvud taget och för möjligheterna att klara sig i samhället är det katastrofalt - jag använder faktiskt det uttrycket - om den här utvecklingen får fortsätta. I dag gäller frågan hur vi på bästa sätt skall underlätta för elever som inte har svenska som modersmål att tillgodogöra sig svenskundervisningen på gymnasiet. Det första som då är viktigt att komma ihåg är att de elever som antas till ett nationellt program på gymnasiet skall ha uppnått minst betyget godkänd i svenska. De som inte gör det får gå på ett individuellt program där särskilda åtgärder, anpassade efter den enskilde eleven, kan sättas in. Det vi diskuterar är alltså elever som har en någorlunda bra språklig grund att stå på när de börjar gymnasiet. Många elever med ett annat modersmål än svenska kommer ändå att behöva en annan typ av undervisning med en annan pedagogik och en annan inriktning för att komma upp till samma nivå som sina kamrater som redan av naturliga skäl uppnått en betydligt högre färdighet. Så långt är vi alla överens. Frågan är då om invandrarungdomarna gagnas bäst av att deras svenskundervisning lyfts ut helt från den övriga svenskundervisningen, blir ett eget kärnämne, kallas svenska 2 och får andra mål och riktlinjer för undervisningen. Det andra som är viktigt att komma ihåg i den här diskussionen är att det är målen och riktlinjerna det handlar om, inte hur undervisningen skall organiseras. Eller gagnas invandrarungdomarna bäst av att alla i det nationella program som de går på har svenska som kärnämne tillsammans, får betyg i det och att de som behöver mer svenskundervisning får möjlighet att läsa en nationell kurs i svenska och också kan välja svenska som tillvalsämne? Ju mer jag har satt mig in i den här frågan desto mer övertygad har jag blivit om att det är det sistnämnda alternativet som är bäst. Då undviker man för det första den segregation som det automatiskt innebär att elever lämnar gymnasiet med betyg i svenska respektive svenska 2. För det andra vet vi inte i dag om svenska 2 kommer att ge behörighet till högre studier. I ett så viktigt ämne som svenska, som är utgångspunkten för alla andra ämnen, är det troligt att många universitet och högskolor kommer att göra bedömningen att det inte räcker med betyg i svenska 2 för att bli behörig. För det tredje är det viktigt att elever med ett annat modersmål än svenska i så hög utsträckning som möjlighet får tillfälle att vara tillsammans med sina kamrater som har svenska som modersmål. Det är en träning i sig. Motsatsen, nämligen att elever som alla har brister i språket är tillsammans tenderar att befästa felaktigt uttal och felaktig grammatik. Nu tror inte jag att den lösning som vi föreslår är lösningen med stort L för att på alla sätt komma till rätta med de bristande språkfärdigheterna hos elever med annat modersmål. Men jag tror att det är en mycket viktig signal som visar dels att skolan har ett lika stort ansvar för dessa ungdomars språkfärdigheter, dels att vi tror att det är möjligt för dem att uppnå tillräckligt goda kunskaper just i ämnet svenska. Det behövs också många andra åtgärder för att underlätta språkinlärningen. Alla lärare som undervisar på gymnasiet skulle t.ex. behöva en kort introduktion om vilka problem dessa elever kan förväntas uppvisa och behöva hjälp med. Alla lärare är ju primärt eller sekundärt lärare i svenska. Jag beklagar verkligen att majoriteten i utskotten inte anser att vi skall ha samma mål och riktlinjer för ämnet svenska för alla gymnasieelever på de nationella programmen. Det blir elever med ett annat modersmål än svenska som kommer att förlora på det. Jag yrkar bifall till reservation 4. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 1 som handlar om att gymnasieelever skall ha rätt att komplettera sina betyg redan under gymnasietiden. Det är en självklarhet för oss kristdemokrater att eleverna inte skall motarbetas, och t.o.m. förbjudas, om de på eget initiativ väljer att försöka höja ett betyg efter avslutad kurs. Det är klart att praktiska hinder, som flera varit inne på, kan medföra att antalet provtillfällen måste begränsas eller att prövningen får ske utanför ordinarie skoltid. Men rätten att höja sina betyg måste få finnas kvar. Märkligt nog sägs ingenting om de praktiska svårigheterna som uppstår för eleverna om de inte tillåts höja ett betyg och det leder till att de inte kommer in på den högre utbildning som de hade tänkt sig. Det kan verkligen bli praktiska svårigheter, t.ex. i form av att de får vänta ett år eller liknande. Jag har verkligen försökt förstå varför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ta bort den här möjligheten, och jag kommer bara på en orsak. Det är att den kallas konkurrenskomplettering, och konkurrens är ju alltid ett fult ord i vissa kretsar. Praktiska problem kan lösas om bara viljan finns, men om det handlar om ideologiskt låsningar är det betydligt svårare. Även i det här fallet är det tyvärr eleverna som blir förlorare.

Herr talman! Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Detta ger oss många plusvärden som det är angeläget att efter bästa förmåga ta vara på. Skolan utgör i detta sammanhang en viktig resurs. Regeringen har också på olika sätt uppmärksammat invandrarnas situation i vårt samhälle. Det gäller t.ex. de 125 miljoner som satsas på särskilda insatser i invandrartäta storstadsområden. Det gäller Skolverkets uppdrag att se över hemspråksundervisningen. Det är ett uppdrag som skall redovisas våren 1996. Det gäller den av regeringen nyligen tillsatta kommitté som skall belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet. Kommittén skall överväga på vilket sätt skolan kan ta till vara det faktum att vårt samhälle är mångkulturellt och använda detta som en resurs i sitt arbete. Allt detta är bra och nödvändigt. Till detta kommer att regeringen i den proposition som vi nu behandlar föreslår att svenska som andraspråk skall betraktas som ett eget ämne i alla skolformer. Bakgrunden är att trots alla insatser som hittills har gjorts finns det fortfarande många invandrarbarn med språkliga handikapp. Vi vet ju också från en rad undersökningar att det finns ett klart samband mellan studieresultat och språkfärdigheter. För oss socialdemokrater är det självklart och naturligt att se svenska som andraspråk som ett eget ämne. Det är inte samma sak att lära sig svenska när man har ett annat modersmål som grund som det är när man är uppväxt med det svenska språket. Att ge alla elever likvärdiga möjligheter att lära sig svenska är en viktig förutsättning. Utskottet delar regeringens bedömning att ämnet bör få en egen kursplan, där man tydligt beskriver ämnets syfte, karaktär och struktur. Att ge dessa elever ännu ett alternativ för att ta sig igenom ämnet svenska är en viktig satsning för framtiden, och man skall komma ihåg att det inte handlar om att sänka kraven; man har samma mål, men vägen dit kan variera. Det känns egendomligt att konstatera att motståndet på den borgerliga sidan är så kompakt. De problem och de möjligheter som vi ser framför oss på det här området kräver insatser. Vi har inte råd att blunda och hoppas att svårigheterna skall försvinna. Detta är heller ingenting som socialdemokraterna ensamma har hittat på, som man kanske skulle kunna tro när man lyssnade på Beatrice Ask. Läroplanskommittén föreslog ju just detta, och dessutom fanns en stark remissopinion när frågan behandlades i samband med fastställandet av nya läroplaner.

En grundförutsättning är att svenska som andraspråk har status som eget ämne, med kursplan och betyg och inte betraktas som ett stödämne." Det är just denna förutsättning som det socialdemokratiska förslaget nu ger, inte som ett tvång utan som ytterligare ett alternativ att ta sig fram till goda kunskaper i svenska och därmed också till bra förutsättningar i övriga ämnen. De borgerliga partierna konstaterar i sin reservation att språkfärdighetsnivån hos många barn och ungdomar i invandrartäta områden är oroväckande låg och tenderar att sjunka. Trots detta konstaterande orkar man inte samla ihop sig till en aktiv insats för att ge dem bättre förutsättningar utan konstaterar att det får ske inom de ramar som är beslutade. Dessutom konstaterar man att den undervisning som ges av lärarna i svenska som andraspråk är av central betydelse. Men man bekymrar sig inte om att de beslut som fattades i dessa frågor under den förra valperioden, och som man nu slår vakt om, bidrar till att lärarkandidater i svenska som andraspråk känner osäkerhet och vill övergå till utbildning i något annat ämne, som faktiskt finns kvar i skolan. Detta äventyrar självfallet på sikt undervisningen på det område som man säger sig vilja slå vakt om. Det känns extra egendomligt att den borgerliga sidan - samtidigt som man avslår kravet på eget ämne och kursplan - föreslår att Skolverket skall få i uppdrag att utarbeta kursplaner för svenska som tillvalsämne och för den nationella kursen i svenska. Det som är elände och fördärv i det ena fallet blir en nödvändighet i nästa! Riksdagen gör klokt i att följa utskottets förslag i denna fråga. Herr talman! I detta betänkande föreslås också att benämningarna yrkesförberedande och studieförberedande inte längre skall användas. Detta är ju närmast en självklar konsekvens av besluten om den reformerade gymnasieskolan. Alla program i gymnasieskolan av i dag innehåller både yrkesförberedande och studieföreberedande inslag. Att det är så är ju ett uttryck för att skolan skall förbereda för vidare studier, arbetsliv och ett aktivt medborgarskap. Dessutom kan det specialutformade programmet innehålla kombinationer av hela gymnasieutbudet. Alla nationella program och det specialutformade programmet ger ju allmän behörighet. Mot detta har Moderaterna och Folkpartiet reserverat sig utan att egentligen ha något annat argument än att elever riskerar att välja fel om dessa benämningar, som redan är överspelade och förlegade, inte finns kvar. Det blir nog med denna fråga som med reformeringen av gymnasieskolan, dvs. att Moderaterna och Folkpartiet motsätter sig besluten men i efterhand kommer att konstatera att förslaget var ganska klokt. Regeringen konstaterar också i den proposition som vi nu behandlar att man vill avskaffa rätten för elever i gymnasiskolan att under studietiden höja ett redan godkänt betyg. Rätten skall finnas kvar för elever som har slutfört sin gymnasieutbildning. Bakgrunden till detta är den kursutformade gymnasiskolan, där ämnena är indelade i kurser och där betyg sätts på varje kurs. Mot denna begränsning i rätten att komplettera reserverar sig ett antal partier. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att det är riktigt att begränsa rätten. Möjligheten att pröva för högre betyg hur många gånger som helst har sina nackdelar, och att under studietiden kunna höja ett redan godkänt betyg på en lägre nivå riskerar att urholka betygssystemet, precis som Margitta Edgren redovisade. Jag kan också konstatera att motionerna från samtliga partier som tillhör reservanternas skara innehåller krav på olika typer av regleringar. Det sägs t.ex. att det är befogat att skärpa reglerna för att undvika de nackdelar som upprepade prövningar under terminstid kan ge upphov till, att man bara skall gå läsa upp ett betyg under ferietid, att en övre gräns för prövningar kan tillämpas, att det inte är självklart att en elev efter genomgången fortsättningskurs skall få pröva för högre betyg i en grundkurs på lägre nivå osv. Utskottet menar att det förslag som regeringen har lagt fram är väl avvägt. Regeringen redovisar också att man överväger att begränsa rätten för skolhuvudmännen att ta ut avgifter för prövning. Rätt till avgiftsfri prövning finns för de elever som inte nått kursplanemålet efter nionde skolåret och för dem som inte blivit godkända på en kurs i gymnasieskolan. Regeringen överväger därutöver att göra möjligheterna att delta i prövning mer jämlika, bl.a. genom att maximera avgiftens storlek. Vänsterpartiet har, vilket framgått av Britt-Marie Danestig-Olofssons inlägg, önskemål om att gå ett steg längre och helt slopa rätten att ta ut avgift för prövning. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringsförslaget, bl.a. med bakgrund av att det faktiskt innebär kostnader för huvudmännen att anordna prövningar. Herr talman! Med anledning av det anförda ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Med tanke på den korta tid som återstår skall jag inte kommentera den synpunkt som Jan Björkman framförde vad gällde termerna yrkesförberedande och studieförberedande. Däremot vill jag säga att vår uppfattning bygger på övertygelsen om att det är viktigt att framhålla värdet av gedigen yrkesutbildning. Men den viktiga frågan i kväll är emellertid språkfrågan. Först vill jag vända mig emot att alla som är för regeringens förslag hela tiden talar om barn. Vi talar om ett förslag som handlar om ungdomar, i en del fall myndiga medborgare, på tröskeln till vuxenlivet. Förslaget innebär att vissa av dessa ungdomar skall läsa svenska som andraspråk, dvs. att de inte skall läsa den kurs som finns för övriga elever i det ordinarie programmet. Jag skulle vilja fråga Jan Björkman om socialdemokraterna i och med detta har lämnat tanken på en gemensam kärna för alla i den svenska gymnasieskolan? Varför anser socialdemokraterna inte längre att det är angeläget att arbeta för en allmän, likvärdig skola för alla i hela landet? När man segregerar ämnet svenska tar man själva huvudämnet och delar upp det på två nivåer, och jag tror att det är fel.
Herr talman! Man kan undra vad det är som är så hemskt i det som regeringen föreslår och som Beatrice Ask oroar sig för. Jo, det är att svenska 2 skall vara ett eget ämne och att det skall finnas en kursplan. Det skall alltså finnas två vägar att lära sig svenska, och på de två vägarna skall man ta hänsyn till de skilda förutsättningar som eleverna har. Det är viktigt att poängtera att det inte rör sig om två olika nivåer, utan att det rör sig om två olika sätt att ta sig till samma mål. Man skall komma ihåg att det här är ett erbjudande, ytterligare ett alternativ - ett utslag av den valfrihet som Beatrice Ask åtminstone till och från brukar bekänna sig till. Det är inte ett tvång att välja, men det är ytterligare ett alternativ. Jag gläder mig åt att Beatrice Ask oroar sig över tendenser till segregation i skolan. Tyvärr kände jag inte alltid genomslag för den oron i de propositioner som kom från Utbildningsdepartementet under den förra mandatperioden, när Beatrice Ask hade ansvaret för förslagen från det hållet. Men det är bra att den insikten har växt och att hon nu är stark och tydlig - gärna det, även om den insikten är senkommen. För mig ligger risken för segregation inte i detta faktum att det finns två olika möjligheter att lära sig svenska i gymnasieskolan. Risken för segregation uppstår om man inte får tillräckligt bra baskunskaper med sig ut i det samhälle där man skall fungera, där man skall verka och där man skall söka jobb. Det är en viktig likvärdighetsfråga att man får de förutsättningarna att lära sig svenska på ett bra sätt.
Herr talman! Menar Jan Björkman att invandrarelever kommer att lära sig svenska bättre om de inte skall gå i samma klass och läsa samma kurser på gymnasiet i ämnet som svenska kamrater? Sedan säger Jan Björkman att ämnet svenska 2 på gymnasiet är ytterligare ett alternativ och inte så mycket att förfära sig över. Nej, det är möjligt, men jag vill påpeka att skolministern har uttalat att hon hoppas att många invandrarungdomar skall välja att läsa svenska som andraspråk i stället för ämnet svenska, som är det ordinarie ämnet, eller har varit det hittills. Men svara gärna på den fråga som jag ställde inledningsvis!
Herr talman! Jag återkommer gärna till detta att det inte är segregation när man lär sig svenska på två olika sätt i gymnasieskolan eller i någon annan skolform. Det är inte segregation ens om man råkar sitta i olika klassrum när man lär sig ämnet svenska. Men det blir segregation om vi inte tillåter eleverna att få med sig tillräckliga språkkunskaper. Det är det som är utgångspunkten för det här förslaget. Dessutom skall vi komma ihåg att det inte är så att eleverna kommer att vara åtskilda under gymnasietiden. Det handlar om ett ämne, nämligen ämnet svenska, där man genom möjligheten med egen kursplan kan skaffa sig en annan väg till bra svenskkunskaper och som också ger förutsättningar inte bara för att vistas i samma lokaler utan också för integration, för samtal och för diskussion med kompisar när man genomgår de andra ämnena som gymnasieskolan innehåller. Därför är det konstigt att vi inte kan vara överens om att acceptera att det finns två vägar, eller t.o.m. flera, att ta sig fram till bra språkkunskaper och som kan ge bra förutsättningar för att klara gymnasiestudierna. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om att sänka nivån. Det handlar om att använda olika metoder för att ta sig fram till målet, nämligen bra svenskkunskaper. Dessutom är det viktigt att själva det faktum att vi har en kursplan ger underlag för lärarrekrytering på sikt, som är en viktig grund för att vi skall kunna ge en bra undervisning i svenska som andraspråk.
Herr talman! Får jag börja med det som Jan Björkman pådyvlade Folkpartiet när det gäller begreppen studieförberedande kontra yrkesförberedande. Jan Björkman menade att vi hade använt beteckningen "väljer fel". Det har vi inte gjort i vår motion. Däremot anser vi att det här att man försöker tricksa mer är en kosmetisk fråga, även om det i sig döljer en värdering som går ut på att nedvärdera de yrkesförberedande utbildningarna. Det är vår utgångspunkt. Frågan om svenska 2 är oerhört viktig. Om det nu är så att Jan Björkman har rätt när han säger att en kursplan för svenska som andraspråk underlättar rekryteringen av de lärarna, är det ju en viktig sak att sätta in i det här sammanhanget. Vad jag vill utgå från är att vi nu har gått ifrån regelstyrning och gått över till ett resultat/mål-styrt skolväsende. Förändringen när man nu för in svenska som andraspråk igen innebär att man faller undan för dem som aldrig har velat lämna regelstyrningen. Det innebär att vi minskar pressen på primärkommunerna och på skolan att alla elever skall föras till samma nivå. Jan Björkman säger att de skall nå samma nivå på olika vägar, men det är precis det som det har handlat om hela tiden. Om målet är detsamma - det vill vi ju - är det inte en riksdagsfråga vilken metod, metodik och pedagogik man använder. Det var det som den förra regeringen sade, och det är det som vi håller fast vid. Jag skulle vilja avsluta, herr talman, med att citera vad utbildningsutskottet och riksdagen var överens om 1989/90 i UbU3, men jag får återkomma till det.
Herr talman! Jag konstaterar med en viss förväntan att jag får vänta på att få veta vad vi var överens om 1989/90. Däremot skall jag konstatera att jag inte tror mig ha pådyvlat varken Margitta Edgren eller Folkpartiet någonting - det vore mig fjärran. Jag har tagit mig friheten att läsa ur den reservation, nr 3, som i varje fall Conny Sandholm från Folkpartiet står bakom. Där står det: "Det finns enligt utskottets mening en ökad risk för att elever väljer fel i förhållande till sina önskemål vad gäller vidare studier -." Jag läste direkt ur reservationen, men jag visste inte att Folkpartiet hade ändrat sig på den punkten. Jag ber om ursäkt för det. När det gäller den andra frågan, om svenska 2, är det oerhört angeläget att konstatera att det har betydelse hur vi hanterar den här undervisningen. Man skulle kunna säga att det är två viktiga krav som har funnits med i debatten sedan 70-talet. Det ena är att svenska som andraspråk skall ha en egen kursplan och vara ett eget ämne. Det andra är att det skall finnas med i lärarutbildningen för att man skall kunna skaffa kompetens den vägen. Vi löste problemet med lärarutbildningen 1985. När det gäller egen kursplan trodde väl många att vi 1993 var framme vid att lösa det problemet också och ge dem andra förutsättningar, nämligen en egen kursplan. Läroplanskommittén presenterade sitt förslag. Jag visste inte att Läroplanskommittén stod för gammaldags regelstyrning, till skillnad från dem som var moderna och kämpade för målstyrning. Jag trodde att Läroplanskommittén, med den kompetens som fanns i den gruppen, var något slags auktoritet på det här området. Jag hoppades att förslaget skulle kunna ha en viss inverkan på oss politiker när vi fattar besluten och att vi skulle dra lärdom av de synpunkter som kom den vägen.
Herr talman! Jag skall be att för Jan Björkman få läsa upp vad vi i utskottet och riksdagen var överens om 1989/90: "Enligt vad utskottet erfar är bristande kunskaper i svenska hos de studerande ett stort problem inom vissa utbildningar i högskolan. Utskottet anser att villkoren för allmän behörighet inte bör knytas till svenska som andraspråk. Målet måste vara att allmän behörighet har samma innebörd för studerande med invandrarbakgrund som den har för övriga högskolestuderande." Vi folkpartister står fast vid den bedömningen och anser inte att denna proposition gynnar elever med invandrarbakgrund i ett kunskapsintensivt arbetsliv. Socialdemokraterna står inte fast vid den bedömningen i sitt förslag, utan de gör tydligen en annan bedömning.
Herr talman! Om det hade varit så att vi från socialdemokratisk sida eller från utskottsmajoritetens sida hade sagt att det är två olika nivåer, två olika målsättningar eller att vi sätter ribban olika högt, hade jag kunnat förstå innebörden av det citat som Margitta Edgren läste upp. Men det är inte fallet. Vi slår ju tydligt fast att samma krav kommer att gälla. Vi har samma mål, men vi kommer att traska olika vägar för att ta oss dit. Jag vill koppla detta till det Margitta Edgren sade om högskolan i sitt huvudanförande. Jag uppfattade Margitta Edgrens kommentar så, att hon sade att väldigt många elever på högskolan hade bristande språkkunskaper och svårigheter. Å andra sidan argumenterade Margitta Edgren i samma anförande mot egen kursplan i svenska 2 på gymnasieskolan, eftersom eleverna hade med sig kunskaper från grundskolan som gjorde att det inte behövdes. För mig går det inte ihop, i varje fall inte samma kväll och i samma debatt.

Herr talman! Goda språkkunskaper är A och O om man skall klara sig i samhället, både när det gäller att få ett arbete och när det gäller att klara av ett arbete, vilket ställer allt större krav på individen och individens utveckling. Det är en nödvändighet för att man skall bli antagen till vidare studier och för att man skall klara de vidare studierna på den abstraktionsnivå och med de komplicerade begrepp som man blir tvungen att tillägna sig för att kunna tillgodogöra sig vidare studier. Det är nödvändigt för att man skall kunna agera aktivt för att ta till vara sina egna rättigheter i vår demokrati och för att man skall kunna delta i vårt gemensamma samhällsbygge. Det räcker inte att man har språkkunskaper så att man klarar sig i mer begränsad omfattning - man måste kunna uppfylla alla dessa krav. Vi vet i dag att det i vårt land finns barn och ungdomar - och förvisso också vuxna - som saknar de kunskaper i svenska språket som faktiskt krävs. Det är för mig som skolminister en djupt oroande situation. Jag träffar ungdomar - de är inte så många men de finns - som talar mycket bruten svenska. De saknar en väsentlig del av ordförrådet och väsentliga begrepp. De kan berätta att de är födda och uppvuxna i Sverige, och de har ändå inte haft möjlighet att skaffa sig tillräckligt goda kunskaper i svenska språket. De ungdomarna går en mycket besvärlig framtid till mötes. Vi måste göra allt vad vi kan för att underlätta deras situation och för att allt färre skall hamna i den situationen. Om man har ett annat modersmål än svenska kommer man att få arbeta hårdare än om man är född in i svenska språket, eftersom man måste tillägna sig två språk. Dels måste man utveckla sitt eget hemspråk, sitt modersmål, dels måste man tillägna sig det nya språket, andraspråket, svenskan, som är nyckeln till det svenska samhället. Kraven måste ställas så högt - annars kommer man inte att klara sig i det svenska samhället. De allra flesta barn och ungdomar med invandrarbakgrund har dock goda kunskaper i svenska språket. Det är också viktigt att komma ihåg i den här debatten. De som har goda kunskaper i svenska språket besitter också någonting mer: De har kunskaper i ett eget modersmål, och de har andra kunskaper som berikar det svenska samhället; de har andra kunskaper än den som "bara" har kunskaper i svenska. Men det är bristerna som är oroande, och det är bristerna som vi här talar om. Det är de brister som vi ändå kan konstatera som är anledningen till att regeringen har lagt fram förslag om att ämnet svenska som andraspråk också i fortsättningen skall finnas som eget ämne i grundskolan och i gymnasieskolan. Vi vet att det inte räcker med åtgärder i skolan för att komma till rätta med de problem med bristande språkfärdighet och språkkunskap som finns för vissa grupper av barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Det behövs åtgärder i hela samhället, och det behövs omfattande åtgärder dels mot segregationen, dels mot effekter av segregationen. Inte minst är det viktigt att lösa problemen med arbetslösheten. Sedan 1982 finns ämnet svenska som andraspråk som ett eget ämne i grundskolan. När riksdagen i morgon har fattat sitt beslut om att återinföra ämnet svenska som andraspråk kommer ämnet att vara kvar också i höst och inte att försvinna som det annars skulle ha gjort. Sedan 1990 finns ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Det ämnet har nu börjat avvecklas efter de beslut som fattades på initiativ av fyrpartiregeringen. Med det beslut som riksdagen kommer att fatta i morgon kommer den avvecklingen att upphöra. Varför behövs då ett särskilt ämne, svenska som andraspråk? Det är inte, som har framförts här i debatten, t.ex. av Beatrice Ask, fråga om en annan nivå på svenskkunskaper. Låt oss sudda ut den missuppfattningen om ämnet svenska som andraspråk. Har man den uppfattningen kommer man garanterat att hamna väldigt konstigt i debatten. Det handlar inte om en A och en B-nivå. Det handlar inte om allmän och särskild kurs. Det handlar om olika ämnen. Det ena är modersmålssvenska, och det andra är svenska som ett andra språk när man redan har ett annat modersmål än svenska. Vi vet att invandrarelever lär sig det allra mesta av sina svenskkunskaper utanför svensklektionerna. Det sker på andra lektioner i skolan, där svenskan är det språk som man använder, det sker på rasterna, det sker på fritiden, det sker i samtal med vuxna och jämnåriga. Där sker den viktigaste utvecklingen av kunskaperna i svenska språket. Men då är det också viktigt att vi använder de relativt få timmar som finns avsatta i timplanen för undervisning i svenska, så att den verkligen blir så effektiv som möjligt i den språkinlärning som man är inne i. En samlad opinion av språkforskare hävdar att det bästa sättet att göra det är att utgå från just det faktum att man lär sig ett andra språk. Därför bör svenska som andraspråk vara ett eget ämne. Det är så man får det bästa resultatet och de mest gedigna kunskaperna i svenska språket Det var också den slutsats som Läroplanskommittén kom fram till, det var den slutsats som Kommunförbundet kom fram till i sitt remissvar, och det var den slutsats som Lärarnas Riksförbundet, Lärarförbundet, Statens invandrarverk, ja, en stor majoritet av alla remissinstanser, kom fram till. Anledningen till att man behöver ett eget ämne borde vi kanske inte behöva upprepa här. Det borde vara självklart att det är en annan sak att fortsätta att utveckla sitt eget modersmål när man redan har mycket gratis - man har en grammatik, fastän man inte är medveten om den, och man har ett stort ordförråd som man har insupit från barnsben. Man behöver då i stället få en möjlighet att pröva sitt språk och jämföra det med andra språk. Det sker i kursplanen i svenska som modersmål, t.ex. genom att man gör jämförelser med danska språket, med norska språket och med fornnordiskan. Den som lär sig svenska som ett andraspråk har redan ett annat språk att jämföra med. Där undervisar man mera kontrastivt, genom att jämföra de olika språken. Där har man ett annat grundspråk att jämföra med, och undervisningen blir annorlunda. Målsättningen är att man skall nå kunskaper som är lika goda, som håller lika hög kvalitet. Men det sker på olika sätt, och det sker genom att ämnena har olika karaktär. Låt oss komma ihåg, Margitta Edgren, att de nya kursplanerna inte bara talar om vad målsättningen är, vad kravnivåerna är för att man skall bli godkänd i ämnet. Kursplanerna talar också om vilken ämnets karaktär är och vilket dess väsen är. Där skiljer sig svenska som andraspråk från svenska som modersmål. När riksdagen under förra mandatperioden fattade beslut om att avskaffa ämnet svenska som andraspråk som eget ämne ledde det omedelbart till en dramatisk minskning av antalet sökande till lärarutbildningen i svenska som andraspråk. Självklart kommer få ungdomar eller vuxna att gå in i en lärarutbildning för ett ämne som inte längre finns i grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Sedan kan man säga, som Margitta Edgren gör - säkert med en viss övertygelse - att det är viktigt och värdefullt med den särskilda lärarutbildning som krävs för att man på ett bra sätt skall kunna undervisa i svenska som andraspråk. Men det blir ingenting värt om man inte samtidigt har ett ämne som grund för den lärarutbildningen. Det handlar inte bara om att invandrarelever skall få särskilt stöd i svenska språket. Särskilt stöd i svenskundervisningen behöver t.ex. svenska lågpresterande elever, som det brukar heta, elever med läsoch skrivsvårigheter; där behövs ett särskilt extra stöd i modersmålssvenska. Men den som har ett annat modersmål är inte i första hand hjälpt av sådant extrastöd utan behöver bli bemött utifrån sin särskilda inlärningssituation. Regeringen arbetar nu med förslagen till de nya kursplanerna. Kursplanerna kommer att utformas på ett sådant att betyget godkänt i ämnet svenska som andra språk i grundskolan skall hålla en sådan kvalitet att det är likvärdigt med betyget godkänt i svenska som modersmål och därmed rimligen kan ligga till grund för behörighet vid antagningen till nationella program i gymnasieskolan. Det är också meningen att kursplanen i B-kursen i svenska som andra språk skall hålla en sådan nivå att man med godkänt i B-kursen i svenska som andra språk skall kunna gå vidare till C kursen i modersmålssvenska och därmed också skaffa sig den allmänna behörigheten för högre studier. Jag vill till sist säga att jag ställer mig frågande till vad det är som egentligen har skapat den upprörda tonen i debatten om svenska som andra språk.

Jag vill ställa frågan: Måste man vara svensk, eller räcker det att man har goda kunskaper i svenska språket?

Herr talman! Jag vet att Centern och Socialdemokraterna inte brukar ha svårt att hitta varandra när det gäller att betona och stå för hur viktigt det är med sammanhållningen i den svenska skolan. Det är självklart att elever med olika bakgrund så långt det över huvud taget går skall ha lika goda möjligheter i skolan. Just därför vänder vi oss emot det här förslaget. För att det mångkulturella samhället inte också skall bli det splittrade samhället och det segregerade samhället är det mycket viktigt att vi sköter den här frågan rätt. Samma kursplan hindrar ju inte att man söker sig fram på olika vägar. Det nya sättet att arbeta fram kursplanerna är just att ge så stor frihet när det gäller metoder och pedagogiska former så att det skall vara möjligt att söka sig fram på olika vägar. Det som står i regeringens proposition är ju att svenska som andra språk också skall ha ett eget mål. Det står uttryckligen. Jag påstår att det ni nu säger, att ämnena skulle ha samma mål, är en efterhandskonstruktion. Vad ni säger i propositionen är att ämnena skall ha samma status, och det är ju tyvärr något som regeringen inte kan kontrollera. Utskottet vill inte ens bedöma om det går att låta ämnet svenska 2 ligga till grund för allmän behörighet. Nog måste väl det vara ett tecken på att man inser problemen? Om man har goda kunskaper skall man självfallet ha ett bevis för det, och detta bevis skall vara av samma värde oavsett om man är svensk eller invandrare.
Herr talman! Ett eget ämne utformas självfallet inte i relation till ett annat ämne utan utifrån sin egen karaktär, sin egen målsättning. Som vi klart har redovisat är kraven i samhället på goda kunskaper i svenska språket så höga att vi inte har råd att ställa kraven för lågt för elever med ett annat modersmål än svenska. Tyvärr måste den som kommer till Sverige och har ett annat modersmål än svenska arbeta hårdare, men det är nödvändigt för att man skall klara sig i det svenska samhället. Målsättningen i kursplanen för svenska som andra språk skall vara att man skall nå en kvalitativ nivå som är lika hög som den man når i sitt första språk. Vägen dit och sättet att definiera den kvalitativa nivån kommer ändå att skilja sig något åt. Jag tycker inte att det är förvånande att utskottsmajoriteten inte har kunnat ta ställning till hur denna kvalitativa nivå skall ligga till grund för allmän behörighet. Man bör ju rimligen se förslaget till kursplaner innan man kan ställning till detta. Jag har nu sett det förslag till kursplaner som Skolverket har lämnat, eftersom regeringen just nu bereder frågan och inom kort avser att ta ställning och fatta beslut i frågan om kursplaner. När dessa kursplaner är färdiga kan vi alla debattera och diskutera ifall detta är en rimlig kravnivå och ifall det är rimligt att den skall ligga till grund för vidare studier. Det är min övertygelse att många kommer att se att kravnivån är tillräckligt hög för att ligga till grund för vidare studier.
Herr talman! Jag tror självfallet att Ylva Johansson vill nå målet att minska segregationen. Vad jag menar är bara att regeringen, Ylva Johansson och utskottsmajoriteten i det här fallet har valt fel väg. Jag tycker också att Ylva Johansson bekräftar det i sitt inlägg, eftersom det framgår att man kan ta sig till samma kvalitativa mål på olika vägar även med samma kursplan. Det är just det vi hävdar. Till sist: Gör en gång tankeexperimentet att vi skulle välja den här metoden på andra områden. Ta t.ex. de många elever som är dyslektiker, en grupp som jag själv har arbetat med som lärare. Skall vi också för dem ha en egen kursplan? Det är självklart att den här vägen är ett sätt att bryta upp sammanhållningen i skolan i stället för motsatsen.
Herr talman! Den enda skillnaden mellan svenska som andra språk och svenska som modersmål är inte en pedagogisk fråga om hur man lägger upp undervisningen i klassrummet. Det är också en fråga om vilken karaktär ämnet har, och det är en fråga om vilken utbildning den lärare har som skall undervisa i ämnet. Detta återspeglas i kursplanerna. Kursplanerna utgörs inte enbart av de kravnivåer som skall gälla utan också av andra beskrivningar av ämnet. Det är inte så att vi inför något nytt ämne eller att vi delar upp elever i olika klasser eller i olika grupper. Vi erbjuder också i fortsättningen särskild undervisning i ämnet svenska som andra språk. Det är också så att vi i förslaget lutar oss mot en samlad expertis på området.
Herr talman! Jag delar Andreas Carlgrens uppfattning att skolministerns påpekande om de höga mål som skall gälla i kursplanen för svenska 2 är en efterhandskonstruktion. I den meningen har debatten varit mycket viktig och betydelsefull. Jag skulle dock vilja fråga skolministern om hon fortfarande hoppas att också de elever som har goda svenskkunskaper men invandrarbakgrund skall läsa svenska 2 i stället för ämnet svenska. Vi fick också i debatten lära oss att det inte handlar om två nivåer, även om propositionstexten faktiskt antyder det, och detta är väl i så fall ett viktigt konstaterande. I stället handlar det om helt olika ämnen. Konsekvensen av detta, skolministern, är att Socialdemokraterna numera inte anser att alla elever skall ha ämnet svenska som obligatoriskt ämne i gymnasieskolan. Jag tycker inte att det är märkligt om många ifrågasätter den slutsats som Socialdemokraterna i så fall har dragit. Jag har också i den här debatten upptäckt det som är det verkliga skälet till Socialdemokraternas arbete här, och det är att man är bekymrad över möjligheten att rekrytera lärare som utbildar sig i svenska 2 och möjligheten att hitta tjänster för dem. Jag respekterar att man kan ha den synpunkten, men jag tror likväl att detta har lett tanken helt fel i den här propositionen.
Herr talman! Det är litet märkligt att höra hur Beatrice Ask söker efter orsaker till regeringens förslag. Vi har en mycket god grund för vårt förslag, samma grund som Beatrice Ask hade när hon en gång avvisade förslaget. Men Läroplanskommitténs samlade remissopinion och en samlad expertis på språkforskningsområdet stödjer regeringens förslag. Jag tycker inte att det är någon helt dålig grund att stå på. Jag vill också dementera att det skulle vara något slags efterhandskonstruktion att kraven i ämnet svenska som andraspråk skulle vara likvärdiga i kvalitet med dem som vi ställer i ämnet svenska som första språk. Jag sade här i kammaren för snart två månader sedan i ett frågesvar till just Beatrice Ask: "Det är min uppfattning att kursplanerna i svenska som andraspråk bör utformas så krävande att godkänt betyg i svenska som andraspråk från gymnasieskolan eller den gymnasiala vuxenutbildningen skall kunna ge allmän behörighet till högskolestudier." Jag vill också på Beatrice Asks fråga svara att jag fortfarande har den uppfattningen att jag hoppas att elever som har ett annat modersmål än svenska kommer att välja att läsa ämnet svenska som andraspråk. Jag är oerhört oroad över tendenser till att man försöker släta över grundläggande brister i svenska språket som kan uppenbaras senare, kanske när man redan är antagen till högre studier. Då har man inte den språkliga grund som krävs för att man skall kunna tillgodogöra sig komplicerade resonemang och abstrakta begrepp. Jag är oroad över att man försöker dölja de bristerna och inte i stället går in för att åtgärda dem. Därför har vi ett särskilt ämne som är till just för att bygga den goda grund i svenska språket som alla behöver och som behöver byggas på ett särskilt sätt för den elev som inte har svenska som modersmål.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp den fråga som Ylva Johansson ställde litet tidigare, om man måste vara svensk eller om det räcker med att tala svenska. De ungdomar som vi diskuterar i den här debatten talar i många fall dålig svenska, men de är svenskar. De är födda och uppvuxna här. Det får aldrig vara så att definitionen på att vara svensk är att man talar svenska. Det får inte ens vara så att man måste vara svensk, dvs. medborgare i vårt land, för att ha samma rättigheter och möjligheter i den svenska skolan. Jag tror att det är oerhört centralt för politiker att ha klart för sig att det viktigaste vi kan göra för att alla skall platsa och få likvärdiga förutsättningar är att slå vakt om och stärka ämnet svenska i skolan och att arbeta med svenska språket. När man vill rekommendera många av de ungdomar som det gäller att läsa svenska som andraspråk handlar det ju om att man vill att de skall göra det bara därför att de har föräldrar som kommer från något annat land. Det är enligt min mening ett felaktigt synsätt. Jag är rädd för att många ungdomar som mycket väl skulle kunna vara självklara i den vanliga undervisningen kommer att lockas att läsa en alternativkurs eller, som skolministern säger, ett alternativt ämne och därmed inte kommer att få möjligheter som är desamma som eller likvärdiga med kamraternas, och det bekymrar mig djupt.
Herr talman! Beatrice Ask kan inte frigöra sig från tanken att det är en kvalitetsskillnad mellan modersmålssvenska och svenska som andraspråk, att det skulle handla om en A-kurs och en B-kurs. Men det är inte det som det är fråga om. Jag kan dock förstå att Beatrice Ask lever i den föreställningen. Det är den enda tänkbara förklaringen till det hårdnackade motstånd hon tidigare som skolminister visade och nu som riksdagsledamot visar mot förslaget om att återinföra svenska som andraspråk. Låt mig en gång till säga: Det handlar inte om en A-kurs och en B-kurs. Det handlar inte om ett ordinarie ämne och någon stödkurs. Det handlar om två till sin karaktär olika ämnen, som bör ha lika värde i skolan och som bör resultera i likvärdig kvalitet i kunskaperna i svenska. Man lär sig ämnen på olika sätt.

Herr talman! De ungdomar som Ylva Johansson har träffat och som talar dålig svenska, trots att de är födda här, har också jag träffat. Tror statsrådet verkligen att de ungdomarna blir hjälpta av en egen kursplan och av att svenska som andraspråk införs som kärnämne på gymnasiet? Tror Ylva Johansson att det är en lösning på detta jättelika problem? Är det inte alldeles för sent? Är det inte att i efterhand kasta in jästen i ugnen? Om det är det problemet som vi tillsammans skall lösa - och det tror jag faktiskt att vi vill, eftersom vi alla är utbildningspolitiker och ofta är ute på skolor och pratar med många ungdomar - skall vi då inte gå en annan väg så att vi kan hitta former för att barn som inte har svenska som modersmål redan i dagisåldern, och kanske ännu tidigare, får systematisk och metodisk träning i att lära sig ett annat språk? Här är det alltså fråga om fel väg. I den andra frågan, och där håller jag med Andreas Carlgren, har jag uppfattningen att man under tiden mellan propositionsskrivandet och debatten här i dag har ändrat sig om detta med eget mål. Det står ju i propositionen att elever i gymnasieskolan och komvux med betyg både i svenska som andraspråk och i vanlig svenska skall få tillgodoräkna sig båda betygen. Då är det ännu mera ologiskt att här i dag säga att det är samma mål. Någonting har hänt på vägen.
Herr talman! Självklart tror inte jag att det beslut som riksdagen fattar förhoppningsvis i morgon bitti om att svenska som andra språk skall vara kvar i skolan löser de på vissa håll mycket stora problemen med bristande kunskaper i svenska språket. Det sade jag också i mitt huvudanförande. Vi vet att vi inte klarar av de problemen enbart inom skolans ram. Vi vet att det krävs åtgärder också i samhället i stort. Det handlar om att viktiga nycklar är att motverka bostadssegregationen och arbetslösheten. Det handlar också om att komma till insikt om behovet och vikten av goda kunskaper i svenska. Den insikten är omfattande och betydande hos väldigt stora grupper av invandrare eller personer med invandrarbakgrund, men den är inte lika stor överallt. Det är viktigt att vi betonar behovet av goda kunskaper i svenska och att vi skapar förutsättningar för att man skall kunna skaffa sig de här kunskaperna. Där kan vi ändå göra något genom att behålla ämnet svenska som andraspråk i skolan med de särskilda möjligheter som det erbjuder. Men jag tror inte att vi löser alla problem. Jag tror definitivt inte att man skall vänta med svenskinlärning tills barnen/ungdomarna kommer till grundskolan eller gymnasieskolan. Självklart måste detta vara centralt hela tiden. Vi måste också ha en beredskap t.ex. för ungdomar som kommer till Sverige och som redan har nått tonåren.
Herr talman! Trots tredje vice talmannens avböjande huvudskakningar vill jag avslutningsvis säga att detta icke på något sätt får ge ett intryck av att vi härmed vill minska det ansvar som grundskolan har för att alla ungdomar förs fram till ett godkänt betyg i svenska.

Herr talman! Jag skall ta upp en mycket viktig fråga som behandlas i betänkandet, nämligen svenska som andraspråk för elever med invandrarbakgrund. Herr talman! Låt mig understryka att jag i huvudsak delar uppfattningen i utskottets betänkande och i regeringens proposition. Däremot är jag särskilt orolig på en punkt. Målsättningarna för ämnet svenska som andraspråk definieras på ett suddigt och intetsägande sätt. Enligt utskottets betänkande kan det bli givet att svenska som andraspråk för elver med invandrarbakgrund utvecklas till en andra klassens språkundervisning för andraklassens medborgare. Detta är verkligen inte andemeningen i utskottets betänkande. För att inte riskera att ämnet blir ett andraklassens alternativ till den "riktiga" svenskan är det nödvändigt att likställa dess mål med svenska som förstaspråk. Det är samma språkkompetens som skall åstadkommas genom två olika pedagogiska metoder. Något annat kan inte vara acceptabelt. För att undvika alla risker för särbehandling av elever som läst svenska som andraspråk borde inga skillnader göras mellan ämnena vad gäller slutbetyget. Detta är särskilt viktigt när dessa unga människor skall söka arbete. Att till en arbetsgivare lämna betyg som visar att man har läst svenska som andraspråk kan innebära att denne reagerar negativt, dvs. arbetsgivaren kan tro att personen i fråga inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Detsamma gäller även vid ansökan till högre utbildning på universitetsnivå. Herr talman! Jag vill också understryka att utskottets betänkande och regeringens proposition innehåller mycket positiva inslag av valfrihet och förståelse för elevernas olika behov och kunskapsnivå. Det gör däremot inte den borgerliga reservationen. Moderaterna fortsätter konsekvent att bedriva en assimileringspolitik gentemot invandrargrupper. Den borgerliga reservationen präglas av moderaternas blindhet inför de särskilda problem som drabbar den del av befolkningen som har invandrarrötter. För att uppnå samma resultat - i det här fallet samma språkkompetens - fordras olika metoder och differentierade insatser. Att erkänna att medborgarna har olika förutsättningar är grunden för en politik som syftar till att skapa likvärdiga möjligheter inför livet. Denna blindhet inför den mångfald av faktiska situationer som i dag präglar Sverige är förvånande med tanke på att det är fråga om partier som ofta säger sig vilja utveckla ett mer pluralistiskt samhälle. När det verkligen gäller försvinner valfriheten och tanken på pluralismen. Det enda som återstår är ett primitivt "lika för alla", oavsett hur olika människorna egentligen är. Det är som någon har sagt: Somliga biter sig själva i svansen. Herr talman! Trots min kritiska synpunkt på utskottets betänkande och regeringens proposition, som jag hoppas att ministern lyssnar på, yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Den ger utrymme för valfrihet och mångfald, och innehåller insikt om att det finns olika behov och olika nivåer av kunskaper, också bland elever med invandrarbakgrund.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 31 och samtidigt rikta kammarens uppmärksamhet på ett par punkter i betänkandet. Antalet konkurser ökade lavinartat under början av 1990-talet. I konkursernas spår kom diskussionerna om bekvämlighetskonkurser och ekonomisk brottslighet i samband med konkursen. Riksdag och regering har på olika sätt försökt åtgärda konkursmissbruket. Regeringens proposition 1994/95:189 Konkursgäldenären innehåller sådana förslag och berör mest konkursgäldenären. Regeringen föreslår att konkursgäldenärens upplysningsskyldighet skall utvidgas. En gäldenär är då alltid skyldig att utan undantag, även i särkonkurser, lämna upplysningar om all egendom han har, oavsett var egendomen är belägen. Enligt utskottet gagnar den utvidgade upplysningsplikten kampen mot ekonomisk brottslighet. Enligt propositionen kompletteras upplysningsskyldigheten med en skyldighet för konkursförvaltaren att i bouppteckningen lämna uppgift om egendom som på grund av att den är belägen utomlands inte ingår i konkursboet om "särskilda skäl" föranleder det. Ett enigt utskott föreslår en ändring av den föreslagna regeln. Ändringen innebär att "om det finns anledning" till det skall konkursutredningen också innehålla uppgifter om egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Utskottet föreslår också ett tillägg till bestämmelsen: Har konkursgäldenären uppgivit att han saknar sådan tillgång, skall detta anges i bouppteckningen. En annan fråga som ofta diskuteras är de s.k. bekvämlighetskonkurser där ägaren försätter sig själv i konkurs för att billigt komma över tillgångarna i boet och sedan fortsätta verksamheten. Propositionen innehåller inga förslag till ändring i reglerna om försäljning av egendom i konkurser. Ett enigt utskott föreslår en ny reglering i konkurslagen som innebär att en försäljning i princip alltid skall föregås av ett offentligt anbudsförfarande. Utskottet framhåller att det är viktigt att konkursförfarandet inte medför en snedvridning av konkurrensen. Det är också viktigt att minska misstron från allmänheten. Utskottet vill också framhålla att indelningen i domicil och särkonkurser bör slopas. All egendom som tillhör en gäldenär bör ingå i konkursboet oavsett var egendomen finns. Detta är naturligtvis ingen enkel fråga, men en samordning på internationell nivå är nödvändig. Det pågår ett arbete inom EU för att tillskapa en konkurskonvention. Utskottet utgår från att regeringen aktivt verkar för en snar lösning på problemet. Detta betänkande är, fru talman, ett exempel på det goda samarbete vi har i lagutskottet. Vi diskuterar oss fram till bra lösningar. Men vi skulle inte klara detta arbete om vi inte hade det enastående kansli som vi har. Kanslipersonalen förstår precis vad vi vill och skriver de texter och lagtexter som behövs. Jag vill passa på tillfället att tacka personalen för detta. Utan er skulle vi inte ha haft det förslag som vi i dag lägger fram i kammaren. I övrigt vill jag, fru talman, yrka bifall till regeringens proposition om konkursgäldenären.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill bara instämma i precis allt som Carin Lundberg har sagt. Det har varit ett mycket konstruktivt arbete i detta utskott. Det har varit mycket roligt att vi just i detta ärende kunde komma sams och utforma ett enigt betänkande att lägga fram här i kammaren. Jag vill bara instämma i det Carin Lundberg har sagt.

Fru talman! Vi kanske inte skall lovorda varandra mer, men jag vill också uttrycka glädje över att utskottet har kommit fram till de ställningstaganden som finns redovisade i betänkandet. Jag tror att det är en bra bit på väg när det gäller att rätta till oegentligheter inom det här området. Men jag har en liten punkt som jag vill trycka på här i kammaren. Det gäller konkurskarantän. Det sägs på flera ställen att man nu har vidtagit åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Skall budskapet vara helt rakt, är detta mycket marginella inslag i den kampen. Det är inte alldeles lätt att hitta medel som är tillräckligt verksamma. Ett sätt att strama upp förhållandena skulle i alla fall vara att införa en automatisk konkurskarantän. Den skulle ha samma innebörd som den konkurskarantän som i dag gäller för fysiska personer som driver näring. De är direkt blockerade att fortsätta näringsverksamheten i och med konkursbeslutet. Samma sak borde gälla för de personer som helt dominerar ett fåmansbolag. Det skulle alltså vara en begränsad konkurskarantän. Men den skulle omöjliggöra de rullande konkurserna i småbolag. Skattechefen i Stockholms län, Bert Lindberg, och jag har reserverat oss för en ytterligare utredning i det stycket i Näringsförbudsutredningens betänkande 1995:1. Jag såg i dag att Stockholms tingsrätt i sin remiss över det betänkandet skriver: Tingsrätten anser slutligen att det kan finnas skäl att utreda frågan om en tidsbegränsad automatisk konkurskarantän. Utskottet har, som jag uppfattar det, en positiv skrivning i det här stycket, där man säger: "Mot bakgrund av det anförda är utskottet för sin del inte berett att nu förorda ett införande av s.k. utvidgade automatiska näringsförbud eller konkurskarantän. Utskottet vill dock inte utesluta att spörsmålet kan komma att aktualiseras på nytt i samband med andra överväganden på konkursområdet." Det uppfattar jag som att man lämnar öppet för att man här kanske skall titta närmare på de här tingen. Det är en mening som har kommit in i betänkandet som jag tycker är mycket olycklig. Den finns på s.11 i stycket före det jag citerade. Man hänvisar till vad som tidigare sades i beredningen i regeringskansliet om företagande och konkurrens på likvärdiga villkor. Där står på ett ställe att konkurskarantän "bygger på ett felaktigt synsätt" beträffande konkursen. Sedan börjar man prata om att konkurs är naturligt och riktigt. Det är det väl i och för sig, men det är heller ingen merit att gå i konkurs. Det finns ingenting som säger att man kan få lugna ner sig en tid om man har försatt bolaget i konkurs och mer stå till konkursförvaltarens förfogande för att reda ut det man har ställt till med, i stället för att omedelbart ha konkursen som avstamp för fortsatt verksamhet. Med dessa påpekanden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Man tar sig för pannan och frågar: Vad håller den socialdemokratiska regeringen på med? Vilket politikområde man än tittar på, det må vara den ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken, jämställdheten, regionalpolitiken eller den ekonomiska brottsligheten, är bilden densamma. Det är yviga gester och en mångfald av ord, men det är en tom retorik. Och all denna tomma retorik synes ha till syfte antingen att dölja att regeringen inte har någon politik över huvud taget eller också att dölja att regeringen i själva verket bedriver en helt motsatt politik än den som den för till torgs. Regeringen lägger ut dimridåer. När man har läst regeringens skrivelse om samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten måste man tyvärr konstatera att historien upprepar sig. Socialdemokraterna arbetar i opposition hårt för att skapa ett intryck av att borgerliga regeringar inte tar den ekonomiska brottsligheten på allvar och inte med kraft vill bekämpa den. När de sedan kommer till makten börjar de genast rasera allt det som den borgerliga regeringen har åstadkommit. Det var först under andra hälften av 70-talet som den ekonomiska brottsligheten kom i fokus på allvar i vårt land. Den dåvarande borgerliga regeringen gjorde kraftfulla insatser för att möjliggöra ett effektivt bekämpande av denna typ av brottslighet. De myndigheter som var engagerade i verksamheten fick stora resurstillskott, bl.a. för att höja kompetensen och vässa sina organisationer. Särskilt gällde detta polisen, som kunde börja utbilda särskilda ekopoliser, och ekorotlar tillskapades i alla län. Ett intensivt myndighetssamarbete initierades. Forskning kom i gång. De talade vitt och brett om hur mycket de prioriterade kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men vad de faktiskt gjorde var att under resten av 80-talet underminera myndigheternas verksamhet genom att strypa resurstilldelningen. Om detta vittnar bl.a. Riksdagens revisorer i rapporten Den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället. "Mot slutet av 1980-talet avmattades arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Polisen lyckades inte fylla vakanserna inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning. Ärendebalanserna växte och många brottsanmälningar blev inte föremål för utredning. Det blev allt tydligare att myndigheterna inte hade resurser och kompetens att klara av situationen." Efter regeringsskiftet 1991 påbörjades åter ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att bekämpa ekobrottsligheten. Bland alla de åtgärder som den borgerliga regeringen vidtog kan här nämnas följande. Satsningarna på polisväsendet ledde till att mer än 1 000 nya poliser kom ut i tjänst. Rikspolisstyrelsen fick 110 miljoner kronor för bl.a. teknisk utrustning och metodutveckling. Riksåklagaren har fått särskilda medel för utredning av ekonomisk brottslighet riktad mot banker och andra finansinstitut, det s.k. RÅSOP projektet. År 1992 initierades en arbetsgrupp under ledning av Riksåklagaren, Riksskatteverket, m.fl. som hade till uppdrag att finna nya former och rutiner vid brottsutredningar i samband med konkurser - Rubicon. 200 miljoner kronor har vidare satsats på skärpt skattekontrollverksamhet. Åklagarväsendet har förstärkts med ytterligare 30 ekoåklagartjänster. Ett centralt "ekobrottskommando" börjar verka fr.o.m. den 1 juli i år, vilket innebär att former för närmare samverkan mellan de brottsbekämpande myndigheterna har skapats. Listan över åtgärder som den borgerliga regeringen vidtog skulle kunna göras mycket längre. Nu sitter vi här med den socialdemokratiska regeringens skrivelse och dess strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, och man blir milt sagt betänksam. Risken är uppenbar att mycket av det som uppnåddes under den förra mandatperioden nu rinner ut i sanden. Det vi ser är en strategi som innehåller ord, ord, ord men mycket liten substans. I flera viktiga avseenden bygger strategin vidare på det arbete som den borgerliga regeringen påbörjade, men det finns en betydande risk för att detta arbete inte kommer att kunna fullföljas. Regeringen skriver att problemet i dag inte är bristen på resurser för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Resurstilldelningen ligger nu på en rimlig nivå. Den som bara läser den här skrivelsen kan lätt få intrycket att åtminstone den nuvarande nivån skall bibehållas. Men så är det ju inte. På grundval av årets budgetproposition har riksdagen nyligen beslutat om besparingar inom polisväsendet för budgetåret 1995/96 med 235 miljoner kronor, utöver de återstående besparingarna från krisöverenskommelsen hösten 1992, som socialdemokraterna då trumfade igenom. Utöver detta skall ytterligare 600 miljoner kronor sparas inom Justitiedepartementets område under mandatperioden. Även detta kommer att drabba polisväsendet hårt. Rationaliseringsarbetet måste, enligt budgetpropositionen, ha som mål att med minskad personal åstadkomma ett bättre resultat i verksamheten. Men detta är ju, som varje initierad person lätt inser, en ekvation som inte går ihop. Det går inte att organisera bort brist på resurser. Historien upprepar sig. Socialdemokraterna är i själva verket på väg att upprepa misstagen från 1980 talet. I motion 1994/95:Ju25 framhåller vi moderater att tillräckligt välutbildade poliser och åklagare är en förutsättning för en samlad strategi mot den ekonomiska brottsligheten. Vi motsätter oss bestämt sådana besparingar som underminerar möjligheten att slå vakt om resultatet av det arbete som den borgerliga regeringen genomförde i kampen mot ekobrottsligheten. Justitieministern synes sätta stor tilltro till att en förbättrad samverkan mellan myndigheterna skulle lösa en stor del av problemen med ekobrottsbekämpningen. Moderata samlingspartiet instämmer i och för sig i vikten av att myndigheterna samarbetar och att alla drar åt samma håll. Jag ifrågasätter dock om det finns så mycket mer att hämta här som inte redan är gjort. På s.19 i utskottets betänkande refererar man till rapporten från Riksåklagaren/Rikspolisstyrelsen, enligt vilken det allmänt sett råder ett gott samarbete mellan olika myndigheter som har en aktiv roll när det gäller att bekämpa ekobrottsligheten. Enligt rapporten finns det knappast någon åtgärd av organisatorisk eller annan natur som kan vidtas för att åstadkomma ett bättre samarbete än i dag. De professionella myndighetsföreträdarnas bedömning står i bjärt kontrast till justitieministerns fromma förhoppningar. Sanningen är ju att ett samarbete förutsätter att det finns människor av kött och blod att samarbeta med i de konkreta fall som aktualiseras. Justitieministern tror också att det skall bli möjligt att förkorta handläggningstiderna hos åklagarna och domstolarna. En del finns säkert att göra, särskilt genom ett förbättrat teknikstöd. Men den bistra sanningen är att det inte finns några "quick fixes", som amerikanerna brukar uttrycka det. Ekonomisk brottslighet kännetecknas ju bl.a. av att det är fråga om ett stort antal komplicerade transaktioner som har pågått i åratal. Det krävs ett långvarigt och tålamodsprövande kartläggningsarbete för att bena ut detta. Alla brister i förundersökningsmaterialet räknas den misstänkte till godo. Beviskraven är och måste i ett rättssamhälle förbli höga. Om åklagarna klipper av utredningarna i ett tidigare skede, kommer det att leda till att ännu färre fall leder till åtal och till fällande dom. Enligt min egen erfarenhet har åklagarna redan i dag ständigt processekonomin för ögonen när förundersökningsbegränsning övervägs. Även regeringens brist på känsla för rättssäkerhet och personlig integritet är ägnad att inge stor olust. Under rubriken Det förebyggande arbetets betydelse beskriver regeringen hur Polisen och Skatteförvaltningen i några län tar "en förebyggande kontakt med näringsidkare som synes befinna sig i riskzonen för att dras in i ekonomisk misskötsamhet och kriminalitet. Vid besöket informeras näringsidkaren om sina skyldigheter i fråga om skattebetalning m m. Besöket följs upp genom kontroll och förnyat besök". Vad finns det då, Lars-Erik Lövdén, för lagligt stöd för en sådan verksamhet? Avser regeringen att, i de fall förutsättningar för husrannsakan och beslag inte är uppfyllda, införa något nytt institut i rättegångsbalken, kallat "hembesök" exempelvis? Om Sverige i fortsättningen skall kunna kallas för en rättsstat bör sådana planer genast avskrivas. Sammanfattningsvis, fru talman, råder det en samstämmig uppfattning bland alla partier om att den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt samhällsproblem som måste bekämpas med alla de medel som kan vara försvarliga i en rättsstat. Annars undergrävs såväl fundamenten för en marknadsekonomi med konkurrens på lika villkor som den allmänna samhällsmoralen. Vi måste dock acceptera att ekobrottsbekämpning är en resurskrävande verksamhet, och vi måste vara beredda att ställa de resurser till förfogande som krävs. Problemen kan varken organiseras bort eller diskuteras bort i några regionala samverkansgrupper. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 men står naturligtvis bakom samtliga moderata reservationer i betänkandet.

Fru talman! Den skrivelse som nu behandlas är ingen plan mot den ekonomiska brottsligheten utan snarare en beskrivning av ett problemområde. Men beskrivningen fanns ju redan i Riksdagens revisorers rapport, som behandlades av riksdagen i december. De förväntningar som fästes vid den skrivelse som nu föreligger var nog ganska stora. När vi i lagutskottet bl.a. diskuterade dimensioneringen av Kronofogdemyndigheten var det ett ganska enigt lagutskott som trots allt sade att det kan bli litet problematiskt med de stora nedskärningar för Kronofogdemyndigheten som nu planeras. Det kommer en skrivelse från regeringen som kanske på ett mer konkret sätt redogör för vilken numerär kronofogden kommer att behöva. Vi vet att det i dag ligger ungefär 57 miljarder kronor i oindrivna fordringar. I ett sådant läge kan det inte vara riktigt att fortsätta att skära ned på den myndighet som skall driva in pengarna. En annan myndighet som också fått känna av kraftiga nedskärningar och som sysslar med förhindrande av ekonomisk brottslighet är skattemyndigheten. Som Christel Anderberg sade har de fått 200 miljoner kronor i ett extra anslag. Men det täcker ju inte på något sätt den kraftiga minskning som sker på Dimensioneringen på skattemyndigheten är alldeles för låg för att klara av en effektiv granskning. Skrivelsen borde ha tagit fasta på de konkreta åtgärder som behövs. Skrivelsen är, som Christel Anderberg säger, i princip en uppräkning av vad som skulle kunna tänkas vidtagas. Den innehåller väldigt få konkreta åtgärder. Den bygger till viss del på Riksdagens revisorers rapport. De konstateranden som görs i skrivelsen är ungefär de samma. I skrivelsen står bl.a. att man skall ha förstärkt skattekontroll och förenklad skattelagstiftning. Någon förstärkt skattekontroll sker ju inte med minskad numerär. Som Christel Anderberg sade går det inte att organisera bort brist på resurser. Men det är det regeringen hoppas. Någon förenklad skattelagstiftning har vi inte sett när det gäller företagsbeskattning. I går fattade vi ett beslut när det gäller momsen som inte precis går åt förenklingshållet. När det gäller moms på begagnade varor är skattelagstiftningen ytterligt komplicerad. Vi har tidigare haft ett relativt enkelt system; det nya systemet är mycket svårare. Vi från vänsterpartiet har pekat på att det behövs särskilda skattedomstolar som tar hand om såväl ekobrottsfrågan som skatteprocessen. Vi tror att kompetensen skulle kunna höjas på det sättet. Man skulle få ett snabbare avslut, och man skulle få ett gemensamt avslut på skattemål och brottmål. Vi efterfrågar i första hand konkreta åtgärder och färre skrivelser. Det finns dock en del positivt som regeringen har genomfört. Det gäller bl.a. att man återinför skatteflyktsklausulen i avvaktan på en förbättrad sådan. Det man har sagt när det gäller möjligheterna till effektivare revisionsverksamhet välkomnar vi också. Vi vet att den borgerliga regeringen minskade möjligheterna till effektiva revisioner genom att inte tillåta s.k. gryningsrevisioner. När man i dag genomför krogsaneringsprogrammet kan vi se att det samarbete som sker mellan länsstyrelsen och skattemyndigheten är ganska effektivt. Skattemyndigheten får visserligen i det läget inte vidta några direkta åtgärder med anledning av de oaviserade besöket, men de kan göra noteringar om vad som framkommit vid länsstyrelsens kontroll. Det enda sättet att komma åt vissa branscher är att göra sådana här oaviserade besök. Jag förstår inte att moderaterna kan säga att man effektiviserade kampen mot ekonomisk brottslighet, när man de facto tog bort möjligheten till dessa viktiga åtgärder. Slutligen vill jag kommentera att näringsutskottet påtalar att missbruk av koknkursinstitutet, genom s.k. bekvämlighetskonkurser, snedvrider konkurrensen till nackdel för de företag som följer gällande spelregler. Det är intressant. Ett tidigare ärende i dag handlade ju just om obligatoriskt anbudsförfarande i samband med konkurser. Det minskar naturligtvis möjligheterna att planera bekvämlighetskonkurser. Det intressanta i sammanhanget är dock att detta inte fanns med i regeringens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna i lagutskottet har efter en motion från bl.a. vänsterpartiet faktiskt tagit till sig den kritik som ett i övrigt aktivt arbetande utskott framförde. Man har faktiskt ändrat på regeringens förslag. Jag menar att regeringen är väldigt passiv när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Det räcker inte med skrivelser. Vi vill ha mer konkreta åtgärder. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr. 1, men vi står naturligtvis bakom även de andra reservationerna som vi undertecknat.

Fru talman! Det är inte första gången som ekonomisk brottslighet diskuteras här i kammaren. Det finns tidigare betänkanden med förslag till åtgärder. Det utmärkande draget för de flesta betänkandena är att riksdagen har beviljat extra pengar för att stärka de befintliga instanserna så att de själva skulle vidta åtgärder och anställa mer personal. Dessa tidigare åtgärder har dock inte hjälpt. Den ekonomiska brottsligheten fortsätter att öka och stora belopp undanhålls samhället. Detta orsakar många andra problem.Det ursprungliga problemet kvarstår: Som ett trendbrott utkom Riksdagens revisorer med en skrivelse om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Denna gång beskrev man inte bara problemen utan kom också med förslag på konkreta åtgärder som baserades på en analys av den ekonomiska brottsligheten. Man framförde även åsikten att det krävs en förbättrad överblick och styrning från statsmakternas sida samt att kontakten mellan riksdag och regering i denna fråga måste förbättras. Miljöpartiet ansåg att förslagen var bra och genomtänkta och yrkade bifall till revisorernas skrivelse.

Det måste klart framgå genom information till direktiven. Miljöbrott och traditionella ekonomiska brott har stora likheter när det gäller kompliciteten och komplexiteten. De leder till långa utredningstider och krångliga bevisföringar, och det är väldigt få som fälls. Det hjälper inte att ha miljölagar och inte rättssystemet kan hantera dessa och det finns en effektiv organisation som handhar miljöbrott. Om vi nu så småningom får ett förbättrad miljöbalk hjälper inte det heller när rättssystemet handhar miljöbrotten på det vis som sker i dag. Jag kontaktade en jurist på miljöenheten vid länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Den information som jag fick av honom gjorde mig nedstämd. Han berättade att fast de i dag ordentligt sovrar ut de fall som skulle kunna gå till åtal och skickar dem vidare till åklagare läggs de flesta fall ändå ner. Vad är det som är förklaringen till detta? Jo, det är att det är så svårt att fälla någon enskild person för dessa miljöbrott. Även om det har införts företagsbot är det mycket svårt. Tre fall av fyra rinner helt enkelt ut i sanden därför att det är så svårt med bevisföringen. Företagen har tusen skäl. Det är tekniska fel på apparaturen, och de kan inte hjälpa det. De skyller ifrån sig, och de ljuger, och därför kan man inte döma någon. Spärrarna är satta väldigt högt. Här gäller det att hellre fria än fälla, och det är kanske inte rätt när det gäller den här typen av miljöbrott. Dessutom tyckte han att det mesta var tillåtet. Det är inte heller någon bra indikation. Miljöpartiet anser dessutom att företag lämnas alldeles för mycket i fred när det gäller miljökontroll. De större företagen - de som är klassade som A och B när det gäller att skicka prover till länsstyrelsen - skickar de miljörapporter som de själva har gjort upp och även utsläppsprover. De kan kontakta konsulter, men de är ju ändå på något sätt jäviga eftersom företagen själva betalar dem. Precis som företag är skyldiga att göra en årlig ekonomisk redovisning borde företagen vara ålagda att göra en obligatorisk årlig miljöredovisning. Riktigt stora företag har börjat med det i dag därför att de är mycket måna om sin miljöpolicy, men de mindre gör det inte. Det borde också finnas fristående miljörevisorer som samarbetar med kontrollmyndigheter, polis och åklagare. Det skulle underlätta utredningarna och ge kortare handläggningstider. Det är också oerhört viktigt att det finns kunniga, engagerade och intresserade åklagare och domare som driver och dömer miljöbrott så att det bildas praxis för miljöbrott i domstolarna. Det förekommer inte i dag. Det har inte hänt något på många år. Det är därför som jag är så mån om att det skall komma med i den satsning som nu görs på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag skall noga läsa den årliga rapport som de regionala samverkansorganen skall upprätta i varje län. I dessa kommer det klart att framgå huruvida miljöbrotten har fått den uppmärksamhet som utskottet säger att betänkandet ger uttryck för. Det står även i betänkandet att näringslivet skall ta ett ökat eget ansvar när det gäller ekonomisk brottslighet. För att förebygga miljöbrott bör, som tidigare har sagts, en obligatorisk miljöredovisning införas, samt att blivande företagare och småföretagare får en bred tillgång till information och utbildning om miljölagar. Det är många av dessa småföretagare som inte har någon aning om vad som gäller. Utöver näringslivets egna organisationer bör ALMI företagspartner AB och däri ingående regionala utvecklingsbolag ha särskilt ansvar. Jag yrkar bifall till reservation 4 avseende mom. 9. Myndigheterna har insett att det behövs kvalificerade ekonomer till hjälp för att lösa ekonomiska brott. Det gäller även för miljöbrott. Det måste anställas högskoleutbildade ekologer som hjälper de myndigheter som skall utreda miljöbrott. Det har utbildats miljöpoliser, vilket är oerhört positivt och glädjande. Även åklagarna skall börja gå den utbildningen. Men utbildningen är relativt kort. Den är åtta veckor. De personer som utbildas behöver resurspersoner till hjälp. Om man jämför med den traditionella ekonomiska brottsligheten har det ytterligare anställts 50 ekonomer inom polisen och 10 ekonomer inom åklagarväsendet, men inte en enda högskoleutbildad ekolog. Därför yrkar jag bifall till reservation 5 avseende mom. 13.

Fru talman! Jag blir litet konfunderad när Kia Andreasson säger att justitieutskottet yrkade bifall till revisorernas rapport. Om jag minns rätt föreslog ett enigt utskott avslag på revisorernas rapport, i och för sig med en mycket positiv skrivning till innehållet i rapporten. Men det var ett enigt utskott som föreslog avslag. När jag sedan tog upp debatten i kammaren vet jag att Miljöpartiet och Kia Andreasson reagerade och tyckte att man skulle yrka bifall till rapporten. Men jag tror att justitieutskottet trots allt var enigt i sitt avslagsyrkande.
Fru talman! Det stämmer, Per Rosengren. Det var precis som det gick till. Jag blev väldigt förbluffad över och överraskad av att utskottet yrkade avslag. Men när ärendet senare kom upp i kammaren röstade jag och Miljöpartiet för revisorernas förslag. Det är en helt korrekt beskrivning.

Fru talman! Vi kristdemokrater tycker att skrivelsen från regeringen är bra. Över huvud taget har vi uppfattat regeringens sätt att gripa sig an dessa problem som mycket positivt och lovvärt. Jag kan hålla med om att man ibland kan undra: Motsvarar alla dessa ord någonting i konkret handling nu och i framtiden? Jag upplever att orden här finns förankrade i en tanke, om än i en förändrad verklighet. Det är jag faktiskt inte alldeles säker på att jag kände under den borgerliga tiden. Jag tror att detta kommer att ge resultat. Det har redan gett resultat i vissa delar, som vi nu inte behöver gå in på. Det är visserligen på detaljnivå, men riktningen är i varje fall klar. Men det finns tyvärr ett par skönhetsfläckar. Därför måste jag här och nu yrka bifall till två reservationer, reservationerna 8 och 9. Det handlar om den gamla skatteflyktsklausulen. Där har vi i vår motion konstaterat att den strider mot grundlagen. Det är något som Anders Hultqvist har konstaterat i sin under innevarade år framlagda doktorsavhandling om legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning. Egentligen behöver man inte vara doktor i juridik för att begripa att den här typen av lagstiftning inte är bra. Det är riksdagen som skall lagstifta, och domstolarna skall döma. Man skall inte ge ett uppdrag till domstolarna att rätta till det vi här har missat. Det skapar självfallet rättsosäkerhet och osäkerhet över huvud taget inom rättslivet, och så skall vi inte ha det. Riksdagen får i så fall vara mer alert och vartefter man hittar ofullkomligheter i systemet täppa till det genom lagstiftning. Det är dessutom oerhört viktigt att man följer konstitutionen om man skall ut i samhället och tala för lag och rätt. Jag tycker att det är sorgesamt att man släpper in en sådan klausul. Det har inte ett dugg med att göra med att bekämpa ekonomisk kriminalitet. Jag kan försäkra att de yrkeskriminella är totalt immuna mot den typen av lagstiftning. Sedan till frågan om rättssäkerheten, som det också har gått litet troll i. Jag har nu börjat förstå det här med politik. Vissa saker blir symboler, och allmänheten får en känsla av att man gör stordåd. Det gäller också Rättssäkerhetskommitténs arbete och de regler som infördes under den borgerliga tiden i detta hänseende. Jag vill särskilt understryka det självklara och viktiga att vi nu, samtidigt som man är kraftfull i dessa stycken, inte tubbar på rättssäkerhetens principer. Jag kan konkretisera med ett enda exempel som ligger mig nära i yrket. Tidigare kunde en skatterevisor komma uppspringade på att advokatkontor och utan någon som helst misstanke om någonting gå ingenom, förutom naturligtvis advokatens egen redovisning, alla klientakter och alla dokument som fanns och finns på advokatbyrån. Därmed kränktes klientens rätt sekretess beträffande handlingar och den rätt till tystnadsplikt som en advokat har i förhållande till sin klient i domstol och som är säkerställd i rättegångsbalken. Det är egentligen fullständigt enastående att man hade den konkreta möjligheten att bryta igenom i princip grundlagsfästa rättigheter i ett enskilt skatteärende. Det är klart att man måste reglera dessa förhållanden och hur skatterevisorerna skall agera i ett enskilt skatteärende, vilket också skedde. Det är inte så som vissa militanta skatterevisorer påstår att de nya reglerna har inneburit att effektiviteten på ett verksamt sätt har eftersatts. De har inte läst på ordentligt. Det är jobbiga bestämmelser, det medges. Men om man läser igenom dem ser man att de mynnar ut i att skatterevisorer som myndighetspersoner har i princip samma regler att hålla sig till som polisen. Det tror jag i och för sig att vi inte mår illa av.

Fru talman! När det gäller det sista Rolf Åbjörnsson säger om revisorernas uppfattning om sin arbetssituation får vi nog i detta fall lita litet mer på revisorernas. Skatterevisorerna har själva sagt att deras arbete har försvårats högst avsevärt med de nya reglerna. Det tillhör också ovanligheten att man missbrukar eller att man använder dessa möjligheter till s.k. gryningsrevisioner för att göra sådana ingående s.k. kränkande undersökningar som Rolf Åbjörnsson hänvisar till. Däremot har möjligheterna att kontrollera verksamheten försvårats. Den byråkrati som finns för att kunna göra den typen av revisioner har minskat effektiviteten i hela revisionsverksamheten. Det kan nog de flesta skatterevisorer intyga.

Fru talman! När jag lyssnar på Christel Anderberg, Siw Persson och Rolf Åbjörnsson måste jag ställa mig frågan hur ni med dessa olika framträdanden och de åsikter ni har gett uttryck för i dag har kunnat sitta i samma regering. Siw Persson och Rolf Åbjörnsson säger att skrivelsen är en bra skrivelse och att det är en bra strategi för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Christel Anderberg formulerar närmast en genralangrepp på regeringens skrivelse och den strategi som ges uttryck för i den. Jag måste säga att jag har större tilltro till Rolf Åbjörnssons kompetens och överblick på området än till Det skulle vara frestande att nappa på den tråd som Christel Anderberg lämnar efter sig i talarstolen och göra en analys av vad den borgerliga regeringen uträttade på området. Jag kan nämna alla de förändringar som gjordes av den borgerliga regeringen i försämrande syfte när det gäller möjligheten att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Jag kan nämna moderaternas motstånd mot den riksdagsmajoritet som fanns under förra valperioden och som krävde inrättande av finanspolis, ökade resurser till polis och åklagare för ekobrottsbekämpning och ökade insatser på skattemyndigheterna. Jag skulle kunna ägna hela anförandet åt att kritisera moderaternas brist på agerande när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men jag skall avstå. Regeringens skrivelse är faktiskt en öppning till nationell samling mot den ekonomiska brottsligheten. Jag skall citera ett stycke i skrivelsen som är en ödmjuk självkritik från regeringens sida, men som naturligtvis också pekar på de brister som även borgerliga regeringar har visat när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen lämnas en redovisning för insatserna under 80-talet för att skärpa kampen mot ekobrotten. Där sägs följande:"Vinsterna av dessa satsningar blev kortvariga. Samhället förmådde inte hålla fast vid de gjorda prioriteringarna. Resurser och kompetens gick till stora delar förlorade. Delvis torde utvecklingen har berott på att kampen mot den ekonomiska brottsligheten på ett olyckligt sätt kom att bli en politiskt stridsfråga. Hotet från den ekonomiska brottsligheten underskattades, trots allt. Statsmakternas signaler kom därmed efter hand att framstå som otydliga. Myndigheterna förlorade sin ledstjärna och ekobrottsbekämpningen kom till slut att hanteras som en fråga av sekundärt intresse." Så säger regeringen i skrivelsen. Det är ett mått av självkritik, men naturligtvis också en ganska hård kritik av de borgerliga regeringarnas ointresse på området. Jag tycker att Christel Anderbergs anförande var ganska illavarslande när det gäller att upprätta och skapa den nationella samling som nu är så otroligt viktig för att vi med kraft skall kunna pressa tillbaka ekobrottsligheten. Det finns nämligen starka skäl till varför vi måste ha en nationell samling kring detta. Den ekonomiska brottsligheten är oerhört omfattande. Oavsett om man säger att den omfattar 100 miljarder, 75 miljarder eller 150 miljarder är de ekonomiska värden som står på spel betydande. Framför allt är det enskilda personer som drabbas av den ekonomiska brottsligheten. Det är personer som inte får betalt för det arbete som utförts. Det är personer som ställs på gatan därför att man inte följer spelreglerna för näringsverksamheten. Det är seriösa företag som för oerhört svårt att konkurrera eftersom oseriösa företag uppträder på marknaden. Hela näringslivet drabbas genom att konkurrensen blir snedvriden. Det leder till sämre effektivitet, högre priser, lägre sysselsättning och en svagare tillväxt i ekonomin, allt som en följd av den ekonomiska brottslighetens omfattning. I det arbete som regeringens ekobrottsberedning har bedrivit och i de samtal som har förts med näringslivets organisationer möts man nu av ett oerhört stort intresse och engagemang från det seriösa näringslivets sida för att medverka i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Som någon har berört är det naturligtvis i den statsfinansiella situation som vi befinner oss i också viktigt att täppa till de hål genom vilka skattemedel nu rinner ut ur systemet. Det kanske allvarligaste med den ekonomiska brottsligheten är dess moraliska konsekvenser - uppluckring av det allmänna rättsmedvetandet, förflackning av etiken i affärsförhållanden och minskad respekt för skatte och bidragssystem. Allt detta gör att det är oerhört betydelsefullt att vi nu verkligen tar ett samlat grepp för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och att vi - låt mig uttrycka den förhoppningen - kan göra detta över partigränserna. Jag tyckte inte heller att Christel Anderbergs anförande hade särskilt stor täckning i utskottsbetänkandet. Låt mig bara citera ett par meningar ur lagutskottets på denna punkt eniga yttrande: "Enligt utskottets mening har regeringen genom förevarande skrivelse visat att man nu är beredd att ta ett samlat grepp i fråga om samhällets åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Utskottet finner således att den i skrivelsen framlagda strategin är ett steg i rätt riktning." Även omkring den i justitieutskottets skrivning anvisade strategin råder en bred enighet, också innefattande moderaterna. Det finns vissa reservationer, men inte på någon avgörande punkt. Det gäller en sammanhållen strategi mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringen har tyckt det vara viktigt att redovisa denna strategi för riksdagen. Alla de punkter och konkreta förslag som finns i skrivelsen kommer nu successivt att omsättas i verkligheten. Det arbetet pågår för fullt i regeringskansliet. Man planerar lagförslag som skall läggas på riksdagens bord. Förordningar och riktlinjer för myndigheterna kommer att utfärdas. En rad åtgärder kommer att vidtas för att snabbt förverkliga de tankar som skisseras i skrivelsen. En sådan punkt, som regeringen redan har fattat beslut om, är den fasta regionala myndighetssamverkan som är redovisad i skrivelsen och som Christel Anderberg uttryckte sig förklenande om. Om Christel Anderberg hade talat med Ulf Adelsohn om det arbete som han och samverkansgruppen i Stockholm har bedrivit, kunde hon ha fått en annan uppfattning om vikten av att man nu lägger fast ramar och direktiv för hur en regional myndighetssamverkan skall utformas. Detta arbete i Stockholms län har varit framgångsrikt, och det är efterföljansvärt för andra delar av landet. Regeringen har nu utfärdat en förordning om denna myndighetssamverkan, som förhoppningsvis i varje fall i det korta perspektivet kan förbättra situationen ute i länen. Det finns en punkt i skrivelsen som är oerhört central, nämligen hur den framtida myndighetsstrukturen skall se ut i en utvecklad myndighetssamverkan. Vi har i dag en splittrad myndighetsstruktur, vilket lett till väldiga olägenheter när det gäller exempelvis samordning av resurser och prioriteringar. Om en myndighet har satsat rejält, har det uppstått flaskhalsar på ett annat håll. Det har inte funnits en gemensam myndighetsstrategi för hur man skall pressa tillbaka ekobrottsligheten. Det har genomförts mycket litet av gemensamma kontrollaktioner. Den splittrade myndighetsstrukturen gör också att det inte finns en samlad bild av ekobrottsligheten, framtagen exempelvis genom uppföljning, utvärdering och bedömning av brottslighetens kommande utveckling. Kunskaper och erfarenheter inom en myndighet återförs alltför sällan till andra myndigheter och andra berörda. Det saknas metodutveckling när det gäller förundersökning. Det finns kompetensbrister, framför allt inom polisen, när det gäller att komma åt den grova ekonomiska brottsligheten. Det är därför som det är så viktigt att man nu lägger fast och klargör hur den framtida myndighetsstrukturen skall se ut. Jag vill i dag inte klart ta ställning för att det skall inrättas en särskild myndighet i detta sammanhang. Jag tycker att det är en intressant fråga att utreda och se närmare på. Erfarenheterna från andra länder, exempelvis Norge, där man har en särskild organisation för bekämpandet av den grova ekonomiska brottsligheten, är ganska goda. Jag tycker att det finns skäl att ta till vara dessa erfarenheter i det fortsatta arbetet. Frågan om den framtida myndighetsstrukturen kommer att analyseras, och förslag härom kommer att läggas fram i slutet av detta år. I samband med det kommer också resursfrågorna, inte bara för polis och åklagare utan också för kronofogde och skattemyndigheterna, att analyseras på nytt.

Fru talman! Jag konstaterar att det finns en mycket bred uppslutning bakom de tankar som är redovisade i regeringens skrivelse.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

Fru talman! Mitt anförande var inte något generalangrepp på socialdemokraternas strategi. Jag uppehöll mig i slutet av mitt anförande vid det förhållandet att det bland alla partier i Sveriges riksdag råder en brett samstämmig uppfattning att den ekonomiska brottsligheten är ett stort samhällsproblem och att vi därför måste göra allt vad vi kan för att komma till rätta med denna. Om det är vi helt överens. Socialdemokraternas strategi är i och för sig i långa stycken mycket bra, och vi har också i vår motion skrivit att den är en bra fortsättning på den strategi som lades fast under den borgerliga mandatperioden. Fullföljs detta arbete, kommer det att finnas betydligt bättre förutsättningar för staten att minska den ekonomiska brottsligheten. Problemet är, Lars-Erik Lövdén, och det var det som mitt generalangrepp gällde, att ni inte gör det som ni säger. Ni lever inte efter era egna strategier. Ni försätter myndigheterna ur stånd att fullfölja de målsättningar som ni har och att leva upp till de prioriteringar som ni säger att ni vill göra. Det är faktiskt så, som Per Rosengren framhöll, att detta dokument inte innehåller särskilt mycket nytt. Där redovisas ungefär det som Riksdagens revisorer framhöll redan i höstas. En sak är dock ny och ägnad att förvåna en hel del. Riksdagens revisorer trycker på nödvändigheten av att åklagarna tar ett starkare grepp om denna verksamhet, bl.a. för att styra resursfördelningen bättre. I budgetpropositionen framhåller justitieministern likaledes om vikten av att åklagaren får ett starkare grepp om verksamheten. Till sin stora förvåning finner man att det nu är landshövdingarna som skall göra detta. Jag har talat mycket med landshövding Ulf Adelsohn, och jag är djupt imponerad över vissa av hans insatser, men detta kan inte vara rätt område.
Fru talman! Självfallet är det inte landshövdingarna som skall leda förundersökningarna. Christel Anderberg måste ha missuppfattat skrivelsen totalt. Landshövdingarna skall leda den regionala samverkansgrupp som skall se till så att myndigheterna jobbar i samma riktning ute i länen - att de gemensamt tar initiativ till kontrollaktioner och ser till så att flaskhalsar inte uppstår i olika delar av systemet. Jag delar uppfattningen att åklagarna måste stå för en stark styrning av förundersökningarna. Det är en fråga som är oerhört intressant att titta närmare på i samband med att vi ser över myndighetsstrukturen. Om åklagarna skall ha den möjligheten måste de också kunna disponera utredningsresurserna helt, precis som i fråga om det ekobrottskommando som var en sorts embryo till en eventuell framtida myndighetsstruktur. Jag upplevde det som Christel Anderberg sade i sin replik som att hon tog flera steg tillbaka. Hennes huvudanförande var oerhört aggressivt, med yviga gester och tung retorik. Hon sade att man nu riskerar att rasera allt som den borgerliga regeringen åstadkommit. Det var väl inte särskilt mycket, om jag lyssnade på Rolf Åbjörnsson. Det är bra om Christel Anderberg nu går till reträtt. I justitieutskottets betänkande och i yttrandena från de andra utskotten finns en bred uppslutning bakom regeringens strategi. Den strategin skall nu genomföras med kraft, till punkt och pricka. Då kommer vi att få betydligt bättre förhållanden i kampen mot ekobrottsligheten.
Fru talman! För att återkomma till detta med landshövdingarna vill jag säga att jag har stor respekt för den verksamhet som Ulf Adelsohn har bedrivit här i Stockholms län. Den har visat sig framgångsrik när det gäller taxinäringen, krogbranschen och ungdomsvåldet på gatorna. Men jag tror inte att Ulf Adelsohn riktigt har tänkt sig att han skulle bilda skola på detta område. Jag tror definitivt inte att han skulle vilja ägna sig åt att samordna insatser mot stora skalbolagshärvor. Vi har särskilda myndigheter under regeringen som har till uppgift att syssla med ekobrottsbekämpning. Det är åklagarna, polisen, skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna, tullen m.fl. Varför i all sin dar lägga denna samordnande uppgift på personer som inte har haft någon roll i sammanhanget tidigare, som inte har utbildning och kompetens för just dessa uppgifter? Jag ställde konkreta frågor till Lars-Erik Lövdén i mitt anförande. Hur ser regeringen på rättssäkerhetsfrågorna och integritetsaspekterna i sammanhanget? Varför återinför ni skatteflyktsklausulen? Varför funderar ni på att låta polisen komma på oreglerade hembesök? Anser Lars-Erik Lövdén att detta hör hemma i en rättsstat?
Fru talman! Jag blir förvånad när jag hör Christel Anderbergs fortsatta kritik mot den regionala myndighetssamverkan. Jag kan inte finna att moderaterna har gått emot skrivelsen i utskottet på den punkten. Man har tvärtom varit med på de positiva skrivningar som finns i utskottsbetänkandet om den regionala myndighetssamverkan. Jag är något förvånad över den kritik som Christel Anderberg nu framför. Det är möjligt för henne att lägga fram ett särskilt yrkande i kammaren, om hon är negativ till denna lösning. Dessa regionala myndighetsorgan skall självfallet inte leda förundersökningar av konkret brottslighet. Så är det naturligtvis inte. Det har inte Ulf Adelsohn gjort i Stockholm, även om han kanske gärna skulle vilja. Han har sett till att myndigheterna har samordnat kontrollaktioner, exempelvis inom taxi, åkerinäringen och restaurangbranschen. Det har varit ett framgångsrikt arbete.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén nämnde i sitt anförande att man gör ökade satsningar på skattemyndigheterna. Jag vill erinra om att de nedskärningar som sker på kronofogdemyndigheterna uppgår till 11 % under tre år. Nedskärningarna inom skattemyndigheterna är ungefär lika stora. Man har skurit ner ganska ordentligt för tullen. Detta är tre oerhört viktiga områden, där man sysslar med bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Jag menar att regeringens skrivelse rimmar illa med de konkreta åtgärder man vidtar. Vi kan ha hur många debatter som helst här i kammaren om samma sak. Det är nu andra gången vi diskuterar riktlinjer, en uppräkning av bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och vilka åtgärder man kan tänkas vidta. Debatten kring Riksdagens revisorers rapport var precis likadan. Vad som krävs är konkreta åtgärder. Kronofogdemyndigheterna räknar med att varje satsad krona ger sex tillbaka. Det är ungefär samma sak för skattemyndigheterna. Det gäller dock inte de 200 miljoner kronor som satsas för extra revisionsinsatser. De ger tio gånger pengarna tillbaka. Jag var på ett styrelsemöte häromdagen för skattemyndigheten. Där sades att man klarar att ta in så mycket pengar. Jag förstår inte att man är beredd att skära ner på dessa verksamheter när de trots allt genererar pengar till statskassan. Det kan inte vara en budgetfråga. Snarare borde man se positivt på att få in mer pengar.
Fru talman! Även skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter måste åläggas ett administrativt rationaliseringsbeting, precis som all övrig statlig verksamhet. Det drabbar inte detta område. På skattemyndigheterna frigörs nu betydande resurser för satsningar på skatterevision bl.a. som en följd av det förenklade deklarationssystemet. Det blir problem i övergången därför att man måste jobba upp kompetensen för att åstadkomma en kraftsamling när det gäller skatterevision. Men med tillskottet på 200 miljoner kronor och den överföring av resurser som sker successivt, från den normala deklarationsgranskningen till skatterevision, får inte skattemyndigheterna sämre möjligheter att göra skatterevision. Tvärtom kommer det att bli en kraftsamling under de närmaste åren.
Fru talman! Vi har hört i många år att det skulle vara på det sättet. Trots det minskar antalet revisioner i de flesta länen. De 200 miljonerna kompenserar inte på långt när övriga neddragningar på anslagen A 1 och A 2. Det sker de facto en kraftig neddragning. Jag hörde inte vad Lars-Erik Lövdén sade om kronofogdemyndigheterna och tullen i sammanhanget. Kronofogdemyndigheterna har redovisat att 57 miljarder ligger ute och skvalpar. Det är pengar som man helt enkelt inte hinner driva in. 30 miljarder av detta är pengar som kanske aldrig kan komma in. Men kronofogdemyndigheternas egen uppfattning är att man med ökade resurser skulle kunna få in mellan 25 Lars-Erik Lövdén hänvisar återigen till det statsfinansiella läget. Men detta är en verksamhet som ger vinst. Varje satsad krona ger mellan sex och tio kronor tillbaka. Hur kan man då hävda att det statsfinansiella läget gör att vi skall säga nej till de intäkterna? Det är för mig en gåta.

Fru talman! Jag vill säga några ord om hur vi från Centerns sida ser på detta betänkande. Att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i hela dess vidd fordrar ett spektrum av olika, samlade åtgärder, som hela tiden måste förnyas, vara flexibla och klart genomtänkta. Mycket i den ekonomiska brottsligheten ändras nämligen. Den varierar, rör sig och förnyas med tiden. Det förutsätter bl.a. en förstärkning av samhällets nuvarande gemensamma insatser. Det förutsätter också utveckling och effektivisering när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Men det behövs såvitt vi förstår framför allt samlade och konkreta åtgärder - konkreta åtgärder som vi helst skall vara eniga om. Såvitt jag förstår är de flesta, för att inte säga alla, motioner i princip tillgodosedda i betänkandet, men inte alla konkreta förslag. Från Centerns sida förutsätter vi att regeringen arbetar snabbt och effektivt för att efterleva och helst uppfylla de krav som ställs från Riksdagens revisorer, från riksdagen och från samhället. Därför har vi inte reserverat oss. Vi vill ge regeringen chansen att visa att man verkligen menar allvar med fortsättningen. Skulle det visa sig att det skulle vara fel är jag rädd för att domen blir hård, men vi hoppas slippa uppleva den stunden. Behovet är stort, som vi alla vet. Det brådskar. Vi kommer från vår sida att noggrant följa den fortsatta händelseutvecklingen och hoppas på samlade och konkreta åtgärder i vår gemensamma kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Undersökningar av de senaste årens fartygsolyckor visar att många olyckor och olyckstillbud hade kunnat undvikas om sjösäkerheten och sjösäkerhetskontrollen hade haft en kraftfullare utformning. Även om vi inte kan hävda att det har varit brister i den svenska kontrollen som förorsakat olyckorna är det självklart att vi kan agera och vidta åtgärder både på det inhemska och det internationella planet som förhindrar olyckor till sjöss. Jag vill också understryka att det pågår ett mycket omfattande arbete som går ut på att göra sjöfarten säkrare i framtiden - icke minst inom miljöområdet. I det betänkande som nu ligger på riksdagens bänkar för beslut, angående ändringar i fartygssäkerhetslagen, tas några steg mot en förbättrad sjösäkerhet. För det första vill vi, vilket framgår av utskottsbetänkandet, att den inom FN:s internationella sjösäkerhetsorganisation IMO antagna säkerhetskoden, ISM, införlivas i svensk rätt. Det framhålls i propositionen och också i utskottsbetänkandet att ISM-koden syftar till att uppnå en säker sjöfart som skydd för människor, miljö och egendom. Enligt koden skall ett rederi utforma en säkerhetsorganisation. Denna skall också kontrolleras av sjöadministrationen. För Sveriges del är det Sjöfartsverket genom Sjöfartsinspektionen. Genom godkännande och utfärdande av ett dokument angående godkänd säkerhetsorganisation kommer man också att kunna följa det på ett mycket bättre sätt. Dokumentet och certifikatet angående godkänd säkerhetsorganisation skall finnas ombord på fartyget och uppvisas för tillsynsmyndigheten. Flaggstatens tillsynsmyndighet skall med viss regelbundenhet också kunna kontrollera att rederiets och fartygets godkända säkerhetsorganisation upprätthålls. Propositionen och utskottsbetänkandet innehåller också två andra viktiga steg, tycker jag. Det föreslås också att man i fartygssäkerhetslagen skall infoga en bestämmelse om bemyndigande för regeringen eller Förslaget skall självfallet ses mot bakgrund av m/s Estonias förlisning. Syftet med de avsedda föreskrifterna är i första hand att underlätta identifieringen av ombordvarande efter en fartygsolycka. En tredje fråga som också tas upp i propositionen och som utskottet har behandlat gäller lastsäkerheten. Bemyndigandet föreslås utvidgas, så att föreskrifterna också skall gälla last som avses transporteras på fartyg men som icke förts ombord. Där införlivas också lastbärare såsom containrar, lastbilar och järnvägsvagnar samt lasten i sådana lastbärare. Fru talman! Detta är utskottet enigt om, även om Miljöpartiet har fogat tre särskilda yttranden till utskottsbetänkandet. Min genomläsning visar att dessa egentligen bara är en anmälan som också införlivas i utskottets betänkande. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande nr 27 behandlar som vi nyss hörde ändringar i fartygssäkerhetslagen. Bl.a. föreslås att den s.k. ISM-koden - International Safety Management Code - införlivas i svensk rätt. Som namnet säger syftar denna inom FN:s internationella sjöfartsorganisation antagna säkerhetskod till att man skall arbeta för att uppnå en säker sjöfart och skydda människor, miljö och egendom genom krav ställda på rederier och fartyg. Sjöfarten utvecklas och ökar. Nya transportleder öppnas. Mängden tonnage ökar, liksom resandefrekvensen. Inte minst gäller detta i mina hemtrakter, vid södra Östersjön, där sjöfarten under de senaste åren har ökat med 25 %. Området från Smålandskusten, Öland och vidare mot Danmark har den mest omfattande sjötrafiken i Östersjön i dag. Ökad färjetrafik, ökat antal fritidsbåtar, ökad mängd oljetransporter, viktig fiskezon, betydande örlogsmarin verksamhet, ökat antal flyktingtransporter tillsammans med ökad aktivitet och utveckling "på andra sidan sjön" - i Baltikum och Östeuropa - är faktorer som jag är övertygad om kommer att medverka till fortsatt ökad sjötrafik i detta område och i andra områden. Till följd av denna utveckling ökar tyvärr också riskerna för olyckor och konsekvenserna av dessa. De svåra fartygsolyckor som på senare tid inträffat i vårt närområde har, som utskottet skriver, ökat allas vår medvetenhet om sjösäkerhetsfrågornas utomordenliga betydelse. Allt arbete för att öka sjösäkerheten, varav detta betänkande är en positiv del, och allt arbete för att förhindra vattenföroreningar och oljeutsläpp från fartyg förutsätter i dag gemensamma internationella säkerhetsföreskrifter. Det förutsätter också efterlevnad och att man kan tillgripa sanktioner när efterlevnad inte sker. Förhoppningsvis kan Sjöfartsverket föreskrifter om krav på oljedagböcker på fartygen och kvitton på avlämnade oljerester till särskilda mottagningsanläggningar bidra till minskade oljeutsläpp. Jag menar att dessa föreskrifter också måste kompletteras med och i fortsättningen följas upp med resurser för ökad tillsyn och översyn. Den under senare tid ökande mängden oljeutsläpp i södra Östersjön är ett, men ett starkt, argument för detta. Det är oljeutsläpp som allvarligt skadar såväl havs och skärgårdsmiljö som fågelliv och som det dessutom krävs avsevärda resurser för att bekämpa. Det är min förhoppning, och jag vet att jag delar den med utskottet, att fortsatt hög aktivitet mot vattenföroreningar och oljeutsläpp skall medverka till att dessa minimeras och helst helt upphör. Betänkandets förslag att ISM-koden införlivas med svensk rätt bör kunna vara ett viktigt steg i denna riktning, syftande till ökad sjösäkerhet och förhindrande av oljeutsläpp och andra vattenföroreningar. Säkert behövs dock även andra och ytterligare steg i samma riktning. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 27 angående ändringar i fartygssäkerhetslagen.

Fru talman! En sjöolycka är dramatisk. Med de senaste årens erfarenheter från Jan Heweliusz och framför allt Estonia i våra minnen har det blivit skrämmande tydligt att det återstår åtgärder att vidta för att förbättra säkerheten. Vad gäller miljösäkerheten kan vi konstatera att oljeutsläppen är ett stort problem och kommer att vara så även i framtiden, inte minst genom att okända mängder från vrak börjat läcka ut i Östersjön. Det är bra att regeringen har tagit initiativ till att öka sjösäkerheten, särskilt genom de internationella organisationerna där de verkligt viktiga förändringarna kan ske. Regeringens förslag till svensk införlivning av ISM-koden har Sjöfartsverkets stöd. Vi har även noterat de synpunkter som kommit från remissinstanserna, och funnit regeringens motivering tillfredsställande. Med tanke på att det råder så olika arbetsförhållanden för sjömän världen över är det dessutom viktigt att säkerheten och förhållandena standardiseras på det internationella planet, och att det sker på en hög nivå. Jag har lagt en motion till den här propositionen som inte avser att vara endast en anmälan. Det har skett med utgångspunkt i att Miljöpartiet vill bedriva en aktiv sjöfartspolitik, då vi är positiva till detta transportsätt. Vad gäller säkerheten har vi noterat att det inte i första hand avser miljösäkerhet såsom det nämns i första stycket. Här har man i betänkandet påpekat att fartygen är skyldiga att redovisa sina utsläpp i s.k. oljedagböcker med kvitton osv. Detta är positivt, men genom säkra källor är vi informerade om att det inte är så svårt att komma runt dessa bestämmelser. Med hänsyn till nödvändigheten av att skärpa miljösäkerheten har vi yrkat på att certifikatet, dvs. det dokument som syftas på i 2 kap. 4 och 5 §§, även skall omfatta denna. Vi anser att begreppet säkerhet även skall omfatta miljösäkerheten, så att denna kan uppfyllas på ett betryggande sätt. Därför har vi yrkat på att certifikatet inte får beviljas och att resan för fartyget, enligt 11 kap. 1 §, sålunda kan förbjudas om tillräcklig miljösäkerhet inte kan uppvisas. Vi har även yrkat på att man skall genomföra stickprovskontroller vid lastsäkringen. Med hänsyn till den pågående utredningen om sjöfartssäkerheten och utskottets ställningstagande har vi inte heller här reserverat oss. Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att förbättra sjöfartssäkerheten ytterligare. Vi hoppas att regeringen fortsätter det goda arbete den har påbörjat och verkar kraftfullt för detta internationellt, inte minst inom EU.

Fru talman! Jag vill bara meddela att enligt utskottsbetänkandet har Miljöpartiet inte yrkat någonting utöver vad utskottsmajoriteten har gjort. Man har anmält vissa synpunkter i sina tre särskilda yttranden, men detta är inte något yrkande. Elisa Abscal Reyes talar väldigt väl om detta. Vi måste först gå in i ISM-koder innan vi kan ställa krav från den svenska sidan.
Fru talman! Det är glädjande att Elisa Abascal Reyes återtar det som hon sade i talarstolen om att det var ett yrkande från Miljöpartiet.

Fru talman! Jag är medveten om att man inte blir populär och att man varken hamnar på kammarkansliets eller utskottens tio-i-topp-listor när man begär att få yttra sig om ett betänkande där det inte föreligger några reservationer. Men då jag inte har några ambitioner i den vägen har jag dristat mig att yttra mig under ett antal minuter. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Men jag vill betona att jag tycker att det är otillräckligt. Att länsstyrelserna ges rätt att överklaga länsrätternas beslut i yrkestrafikmål, i princip när det gäller taxilegitimationer, innebär fortfarande att vi har samma lagstiftning. Vad är det som säger att det inte är jurister med samma utbildning som sitter i kammarrätten? Man borde i stället försöka att ändra på lagstiftningen så att den verkligen får den effekt som vi för några år sedan, genom ett betänkande här i riksdagen, föreslog att den skulle ha. Fru talman! Jag vill också understryka att jag inte vill ge länsstyrelserna ökade möjligheter att kunna jaga enskilda individer. Men i det här fallet gäller det faktiskt inte enskilda taxichaufförer i första hand. Här gäller det att skydda dem som åker med taxichaufförerna. De är dåligt skyddade i dag. Detta baserar jag på praktiska erfarenheter. För ett antal år sedan beslutade riksdagen, jag tror att det var i total enighet, att vi skulle avreglera taxibranschen. Det är mig helt främmande att återgå till det gamla var-god-dröj-systemet som orsakade så många problem. Låt mig också poängtera att när vi genomförde den här avregleringen var det med de stora taxiorganisationernas bistånd. De understödde vårt agerande och tyckte att det var ett bra beslut vi hade kommit fram till. Men sedan har vi märkt att mycket har gått snett. Som jag sade förut fattade vi i riksdagen ett beslut om vem som skulle få taxilegitimation och vem som skulle nekas att få en sådan. Vi hade klara skrivningar över vilka som inte skulle få tillstånd. Fru talman! Jag har på mitt rum listor över personer som har överklagat länsstyrelsernas nekande och sedan erhållit bifall i länsrätterna. Där finns en flora av alla de brott som vi skrev i betänkandet att man inte skulle ha fått begått inom en viss tid för att få bedriva yrkesmässig taxitrafik. Jag kan inte detta med hur man hanterar ett betänkande efter att det har behandlats i riksdagen. Men jag förutsätter att betänkandet och lagstiftningen måste harmoniseras i någon form. Det har tyvärr inte skett i det här fallet. Det finns människor som har begått grova rån, och t.o.m. våldtäkter, för inte så länge sedan som har överklagat länsstyrelsernas beslut och fått lov att köra taxi. Det var inte riksdagens mening, åtminstone inte enligt det betänkande som vi enhälligt ställde upp bakom för något år sedan. Låt mig nämna ett exempel. Det är i och för sig mycket extremt. Det händer ju av och till. Hans sambo uppfattade att han förföljde henne. Då gick hon till en spåkärring, som vi säger i Malmö. Hon fick då rådet att köpa ett grishjärta, stoppa in det i kylen och gå dit och sticka en nål i det då och då. Då skulle hennes man i sin tur bli stucken psykiskt. Hon gjorde så, och hennes f.d. sambo fick reda på det. Han gick i sin tur till en konkurrent på spådomsområdet. Han fick då rådet att gå ut på en kyrkogård. När han kände en viss känsla i kroppen skulle han gräva upp den graven. Där kunde det finnas ett grishjärta eller en grislever. När han fick tag i dessa skulle hans problem vara borta. Fru talman! Detta är inte hämtat från Elsa Beskow eller H.C. Andersen. Detta är hämtat från ett protokoll från länsrätten i Malmöhus län. Denna person fick tillstånd att köra taxi. Han överklagade och fick tillstånd. Jag skulle vilja fråga kammarens ledamöter: Är det rätt att en person som gjorde detta för två år sedan skall får köra taxi? Skulle ni vilja att era mammor eller pappor, mormödrar eller farmödrar skulle åka färdtjänst med en sådan person? Det strider helt uppenbart mot det beslut som vi har fattat här i riksdagen. Jag skall inte förlänga kammarens debattid genom att berätta om allt det fusk som går att göra med taxametrar. Det är i dag en sport i taxibranschen. Det finns ingen taxameter som det är helt omöjligt att fuska med. I de flesta fall kan man tömma taxametern genom fönstret, och så står det 0 kr på kontot. Jag vet inte hur vi skall göra, men jag menar att den här lagstiftningen inte innebär någon förbättring. Den innebär en överklagandemöjlighet, men i botten finns samma lag som samma jurister tidigare har tolkat mot de intentioner som vi har givit från riksdagen. Jag hoppas bara att riksdagen eller departementet framöver kommer att försöka hitta en lagstiftning som gör att vi kan få bort de här "rötäggen", som fortfarande tillåts - baserat på svensk lagstiftning - bedriva yrkesmässig taxitrafik.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten, men när Sten Andersson hade begärt ordet tyckte jag att det var lika bra att jag anmälde mig. Det är alldeles riktigt att en del av de frågor som Sten Andersson tar upp inte behandlas i detta betänkande. Det är detta att länsstyrelserna har möjlighet att överklaga. Den möjligheten har inte funnits tidigare. Det har varit en brist, och det är bl.a. det som Sten Andersson tar upp. Det är alltså många som har överklagat besluten och fått rätt i olika instanser, där det inte har funnits överklagandemöjlighet. Nu har den här propositionen lagts fram, och ett enigt trafikutskott har behandlat den. Det väcktes inga motioner under motionstiden. Det är litet märkligt att Sten Andersson har andra synpunkter på detta, därför att han hade haft möjlighet att motionera under den här tiden. Vi kunde då ha behandlat motionen i utskottet. Jag är medveten om att det finns brister i taxiverksamheten. Jag hoppas att vi får återkomma till de bitarna och ta tag i dem, så att vi får en taxiverksamhet som fungerar i det här landet. Avregleringen av taxinäringen skedde 1990. Det är fem år sedan, och under tre av de åren hade vi en borgerlig regering i det här landet. Problemen fanns redan då, och det hade funnits möjlighet för Sten Andersson att ta upp de här frågorna och se till att man löste de problem som finns inom taxinäringen. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till trafikutskottets hemställan.
Fru talman! Jag har suttit i riksdagen i tolv år. Jag tror inte att jag kan motionera om saker som inte tas upp i ett betänkande. Jag har sagt att det är ett steg framåt att länsstyrelserna tillåts överklaga länsrätts och kammarrätts beslut. Det är positivt. Men det jag väntar på är att man tar fram bättre regler, så att vi slipper de sneda tolkningarna, eller de som jag vill påstå rent felaktiga tolkningarna, som är baserade på det beslut vi fattade här i riksdagen för ett par år sedan. Det är fråga om, fru talman och herr Brandin, människor som i dag tillåts köra taxi, som färdtjänstchaufförer, som har en vandel som går rakt emot de krav som vi ställde i riksdagen för två tre år sedan. Då var vi helt överens. Jag hoppas bara, som jag sade i mitt första anförande, att vi ser till att försöka ändra lagen så att dessa marodörer åtminstone inte får köra taxi framöver.

Fru talman! Jag vill börja med att beklaga att debatten om krigsmaterielexport äger rum just i dag. Talmannens intentioner att göra riksdagen mer barnvänlig och göra det möjligt för oss som är föräldrar att delta i aktiviteter utanför Riksdagshuset har tyvärr inte nått ända fram det här året. Det känns extra absurt att en sådan här underbar sommardag avbryta sitt deltagande i skolavslutningen i sina barns skola för att komma hit och diskutera en av de värsta delarna av svensk utrikespolitik, nämligen exporten av vapen. Jag hoppas att vi framöver kommer att kunna se till att vi kan ägna oss åt trevligare saker den här dagen, nämligen skolavslutningen. I dagens debatt om krigsmaterielexport vill jag börja med att klargöra Vänsterpartiets inställning. Vi anser att krigsmaterielexport över huvud taget inte bör förekomma och att det är fullt möjligt för Sverige att avveckla krigsmaterielexporten inom loppet av fem år. Det har skett en minskning av just krigsmaterielens andel av varuexporten. I dag är det bara omkring 0,68 % av hela den svenska varuexporten som omfattar just krigsmateriel. Jag menar att det är fullt möjligt att på en omställningsperiod av fem år förverkliga en total avveckling av svensk vapenexport och även en total avveckling av svensk vapenproduktion. När vi nu diskuterar betänkandet om krigsmaterielexporten under 1994 tror jag att det är viktigt att hålla i minnet att den lag som trädde i kraft 1993 faktiskt klargör att vi har ett generellt förbud mot vapenexport. Det innebär att det krävs dispens för all den export som ändå sker. Enligt vad jag har förstått ges det beklagligtvis ett mycket stort antal dispenser varje år. I förra fredagens debatt om mänskliga rättigheter påpekade jag att vi borde ha haft de här debatterna gemensamt, därför att vår respekt för mänskliga rättigheter i världen och vår egen vapenproduktion hör ihop. Vi borde samtidigt också ha diskuterat flyktingpolitiken - den hör också ihop med vapenexporten. Vi har i ett underlag från Svenska freds och skiljedomsföreningen och Svenska fredsrådet fått uppgifter om att det under tioårsperioden 1983-1994 var en majoritet - 65 %, dvs. ungefär 200 000 personer - av dem som sökte asyl i vårt land som faktiskt hade flytt från länder dit svenska vapen exporterades under just denna tid. Dessa flyktingar kom från tio olika länder. Det visar att det finns ett klart samband även med svenska vapen. Jag vill också rekommendera en nyutkommen skrift från Svenska freds och skiljedomsföreningen. Den heter Vapenexport - svenskt stål biter. Den visar att svenska vapen sedan 1980 har levererats till 33 länder som har befunnit sig i krig eller som använt dessa vapen för att undertrycka mänskliga rättigheter. Det är därför av stor vikt att vi inte ser de här frågorna var för sig utan ser att flyktingpolitiken, respekten för mänskliga rättigheter runt om i världen, där Sverige gör stora insatser, och vår egen vapenexport hör ihop. Därför bör de här debatterna egentligen föras samtidigt. Det betänkande som vi nu diskuterar grundar sig på den årliga skrivelse från regeringen som handlar om vapenexporten. När vi förde debatten om förra årets skrivelse kritiserade Vänsterpartiet den tidigare regeringen för att sammanställningen var så mager. Man kunde ur den inte utläsa till vilka länder vilka produkter hade exporterats. Jag menar att det är av stor betydelse att kunna se om det är krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel som har exporterats. Vi från Vänsterpartiet vill se en betydligt utförligare rapport, där man i detalj kan följa till vilka länder svenska vapen har exporterats och vilka vapen exporten har omfattat. Av årets skrivelse kan man dock utläsa att det har skett en ökning under 1994. Det kanske inte alla har uppmärksammat. När det gäller krigsmateriel för strid har exporten sedan 1993 ökat till 10,8 %, och när det gäller övrig krigsmateriel är ökningen ännu större - drygt 11 %. Totalt exporterar vi för över 3 miljarder. Jag menar att detta kräver en översyn och att de sammanställningar som regeringen gör framöver bör vara betydligt utförligare. När jag nu ser Ingvar Carlsson här i kammaren vill jag också skicka med en särskild hälsning om den här skrivelsen. Man kan av den inte avgöra vilka beslut som fattades av den gamla regeringen, som var betydligt mer liberal i sin hållning till vapenexport än den socialdemokratiska. Jag tycker att det hade varit av stort värde att se om det finns någon skillnad. Jag har uppfattat att det finns en skillnad. Jag hoppas att vi till nästa år har en mer utförlig rapport. Fru talman! Som jag sade har den nya svenska regeringen i ord intagit en mer restriktiv hållning. Mats Hellström, som är ansvarig för de här frågorna, har i flera debatter här i riksdagen och utanför riksdagen förklarat den restriktiva hållning som regeringen vill ha när det gäller vapenexport i allmänhet och när det gäller vapenexport till vissa speciella länder i synnerhet. Jag tänker då på t.ex. Indonesien, Gulfstaterna, m.fl. Det är med stor överraskning som många av oss har tagit del av beslutet från regeringen att Mats Hellström fr.o.m. i morgon skall lämna ifrån sig de här frågorna. Jag hade naturligtvis hoppats att Mats Hellström själv skulle delta i den här debatten, men han är inte - ännu, i alla fall - uppsatt på talarlistan. Jag menar att Mats Hellström också i handling har visat att regeringen har försökt att hålla en restriktiv linje, i varje fall när det gäller nya vapenexporter. Jag är naturligtvis orolig för vad bytet av ansvarigt statsråd i regeringen innebär. Vi vet att man inom vapenindustrin har varit mycket kritisk till Mats Hellström och uttryckligen krävt att regeringen skall vara mer samarbetsvillig. Man har vid uppvaktningar i utskottet talat om att man t.o.m. vill ha hjälp med marknadsföringen av sina produkter. Därför är det väldigt olyckligt och innebär en felaktig signal till vapenindustrin att Mats Hellström lämnar ifrån sig dessa frågor. Eftersom beslutet i regeringen är ett faktum kommer vi med stort intresse att följa hur den nya ansvarige Jan Nygren sköter det här området. Vi hoppas att det inte innbär en förändring i policyn. Jag vill också ta upp frågan om rådgivande nämnden, som vi har diskuterat här i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Vi från Vänsterpartiet har klart sagt ifrån att vi anser att alla beslut egentligen borde fattas i Utrikesnämnden, att vi inte behöver den rådgivande nämnden, att det har varit ett sätt att tiga och inte låta frågorna komma upp i ljuset. Vi menar att det är bättre att de kommer upp mycket tydligt, och att de som fattar beslut om vapenexport får stå för det offentligt. I utskottet har inte funnits majoritet för detta, utan nämnden fortsätter. Jag har förstått att regeringen är villig att framöver, när man har gjort en omorganisation, ha ett råd och på det viset ha en viss parlamentarisk förankring. Men man vill inte redan nu, vare sig från regeringen eller utskottet, gå fram med den här breddningen så att alla partier kan finnas med. Jag tycker det är synd. Man hänvisar till att man kan göra det efter omorganisation och efter att ha framlagt en proposition. Men det kan ta tid. Propositionen kommer inte förrän i höst och det dröjer innan beslut är fattat och personer utsedda. Jag beklagar alltså att saken kommer att förskjutas i tiden. Jag vill också ta upp frågan, som återfinns i ärendet, om nya leveranser och följdleveranser. I dag har vi en mycket restriktiv linje från regeringen vad gäller nya leveranser till länder som är särskilt kritiserade och där Amnesty har lyft fram hur övergrepp mot mänskliga rättigheter är mycket tydliga. Men samma förhållande gäller inte för följdleveranser. Enligt en tidigare krigsmaterielinspektör finns det kontrakt på upp till 40 och 50 år, där man anser att följdleveranser från svensk sida är nödvändiga att fullfölja. Detta är helt absurt. Om man anser att nya leveranser av krigsmateriel inte skall ske till exempelvis Indonesien, därför att mänskliga rättigheter åsidosätts mycket allvarligt, vad försvarar då följdleveranser? De drabbar på precis samma sätt. Det är också fråga om vapen som exporteras. Under 1994 hade vi en export på drygt 12 miljoner kronor till just Indonesien. Det är inte bara försvarsindustrin som agerar mycket kraftfullt för att få utökade dispenser. Beklagligtvis har även fackföreningarna gett sig in i den diskussionen. Exempelvis Lennart Nyström från SIF har i Svenska Dagbladet i en artikel talat om hur vapenexporten måste öka. Även Inger Ohlsson från TCO har tagit upp samma tema. Jag menar att kampen om arbete och sysselsättning här i vårt land kan inte föras till priset av att mänskliga rättigheter åsidosätts i andra länder. Vi måste i framtiden se till att skydda sysselsättningen på ett helt annat sätt och med avveckling av vapenindustrin. Ett flertal enskilda länder är nämnda i Vänsterpartiets motion och har diskuterats ingående. Utskottets majoritet har beklagligtvis inte velat lyfta fram dessa länder. Man har i stället lyft fram att situationen är osäker i fler länder där allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Men jag vill hävda att det är viktigt att visa på enskilda länder. Jag har nyss nämnt Indonesien, men vi har fler. Vi har Bahrain, Förenade arabemiraten, Malaysia, Thailand, och vi har Pakistan, som befinner sig i väpnad kamp med Indien om Kaschmir. Enligt Amnesty finns det klar statistik på att under fem år har drygt 700 personer skjutits eller torterats i hjäl i Kaschmir. Jag menar att det är helt oförsvarligt med en vapenexport till länder där man beter sig på det viset. Det borde vara självklart att vi också pekar ut dessa enskilda länder. Fru talman! Med risk för att vara tjatig vill jag i detta sammanhang lyfta fram en speciell svensk produkt som vi inte exporterar, men dock har kvar i svenska försvaret och som har ett symbolvärde. Jag tänker naturligtvis på de svenska minorna. Som nämns i betänkandet för vi internationellt en mycket bra kamp för att avveckla och få ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Men vi har det absurda förhållandet att vi har kvar svenska minor i svenskt försvar. Jag menar att det är oförsvarligt, för att använda försvarsterminologi. Det hör ihop med kampen för nedrustning och för att avveckla vår krigsindustri att vi samtidigt kan börja med de antipersonella minorna. Fru talman! Jag vill i detta betänkande hänvisa till de reservationer Vänsterpartiet har avgett, men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 2 som är gemensam med Miljöpartiet och handlar om förändringar i krigsmateriellagstiftningen. Vi anser att följdleveranser skall betraktas på precis samma sätt som nya leveranser av krigsmateriel. Jag vill också yrka bifall till reservation 4, även den gemensam med Miljöpartiet. Den handlar om avveckling av den svenska krigsmaterielexporten. Jag vill avsluta med dagens vers i DN av Mats Nörklit som anknyter till ämnet: Mot strålande tider ska vi gå vad det lider! Man ska inte sörja! Nej, se på oss! Var glada, kamrater! Tack vare granater kan vi oss försörja! Och ni kan slåss! Så ladda och sikta! Låt hoppet ej svikta! En ny tid kan börja! Friskt mod! Kom loss!
Vi avbryter då debatten om utrikesutskottets betänkande 20 och övergår till den muntliga frågestunden. Jag hälsar representanterna för regeringen, statsminister Ingvar Carlsson, statsråden Mona Sahlin, Statsministern svarar på allmänpolitiska och övergripande frågor, övriga statsråd på frågor som berör deras respektive ämnesområden.

Jag vill också erinra om att det är möjligt för andra än frågeställaren att ställa följdfrågor, enligt de reviderade regler som gäller för den muntliga frågestunden. Då är det fritt för den första frågan.
Fru talman! Jag tycker att Rose-Marie Frebrans replik talar för sig själv.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Mona Sahlin. En av de viktigaste propositioner som kommit under våren var den om arbetsmarknadspolitiken. När den kom var många av oss besvikna, sett ur ett kvinnoperspektiv. Jag vill fråga: Hur är det möjligt att den propositionen passerade den jämställdhetspolitiska granskningens nålsöga?
Fru talman! Det man har anledning att vara upprörd över är arbetslösheten. Det gäller också att veta vilka insatser arbetsmarknadspolitiken kan göra för att underlätta för dem som har det svårast att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ännu så länge är arbetslösheten bland män betydligt högre än bland kvinnor. Däremot finns det anledning, när man tittar någon kort tid framåt, att vara mycket bekymrad över arbetsmarknadsläget bland kvinnor. Arbetsmarknadspolitiken kommer att behöva vara ännu mer effektiv när det gäller att hjälpa kvinnor att byta yrke och få andra erfarenheter. Detta är något som har granskats noga av regeringen och jämställdhetsministern. För en tid sedan berättade också arbetsmarknadsministern att det pågår en stor översyn av kvinnors arbetsmarknad för att man skall kunna underlätta övergången från offentlig sektor till de nya jobb som skapas. Både översynen och de tänkta åtgärderna kommer att presenteras inom kort. Vi fortsätter alltså att granska allt utifrån ett mycket stort och generöst jämställdhetsperspektiv.
Fru talman! Jag debatterade detta med arbetsmarknadsministern för en tid sedan. Han tillstod då inte att det saknades något ur jämställdhetsperspektiv. Senare såg jag en debattartikel, skriven av en socialdemokratisk riksdagskvinna och en kvinna från fackligt håll. De skrev att arbetsmarknadsministern i dagarna har erkänt att han har misslyckats med att föra en jämställd arbetsmarknadspolitik. Jag har inte hört det erkännandet själv, och det kommer inte heller från jämställdhetsministern nu. Men dessa socialdemokratiska kvinnor undrar om inte jämställdhetsministern och de andra kvinnorna i regeringen kan hjälpa arbetsmarknadsministern. Kanske är det på gång nu, men jag tycker att ett erkännande om att det finns brister borde kunna komma i all ödmjukhet.
Fru talman! Apropå att vara självkritisk kanske även Rose-Marie Frebrans eget parti borde vara det ibland när det gäller synen på kvinnor och kvinnors framtid. Jag lovar att inte bara de kvinnliga utan också de manliga statsråden i regeringen ser mycket allvarligt på hoten mot kvinnors möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. Det kommer att ställas större krav på arbetsmarknadspolitiken än tidigare, och till det kommer, som sagt, arbetsmarknadsministern att återkomma.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga om just det här med granskningen. Vi blev så glada efter valet när jämställdhetsministern sade att allting skulle granskas från jämställdhetssynpunkt innan förslagen lades fram. Man skulle komma in på ett mycket tidigt stadium, och denna granskning skulle jämställas med finansministerns, dvs. den skulle vara övergripande. Har det gjorts en sådan granskning av budget och arbetsmarknadspropositionerna och av överläggningarna med Centern? Om inte - hur tänker regeringen agera för att en granskning skall göras på det sätt som Mona Sahlin sade i höstas?
Fru talman! Det här att alla förslag inom alla politiska sakområden skall granskas är något som ännu inte fungerar tillfredsställande. Men vi har försökt att bygga in detta; t.ex. har alla utredningar - vad de än utreder och vilka kommittéer det än handlar om - fått direktiv om att visa hur deras förslag påverkar män respektive kvinnor och därmed också jämställdheten. I min jämställdhetsdelegation håller vi också på att bygga upp ett system, så att vi till nästa budget kommer att kunna redovisa hur förslagen på varje sakområde påverkar män respektive kvinnor. Men granskning är bara en sak, det bör man vara medveten om. Många har kommit att uppfatta det som att en granskning av allt utifrån ett jämställdhetsperspektiv innebär att ingenting får "drabba" kvinnor. Det vi slåss för nu är att få budgeten och arbetsmarknaden att fungera på ett sådant sätt att det går att upprätthålla en politik som värnar jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är det arbete som regeringen nu prioriterar. Vi håller alltså på att bygga upp ett granskningssystem, som inte bara i efterhand utan i förväg skall analysera förslagen. Detta kommer också att synas mycket tydligt på de budgetpropositioner som läggs fram för riksdagen framöver.
Fru talman! Kammaren har tidigare i dag diskuterat åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, och jag skulle vilja ta upp en fråga som snuddar vid detta ämne och rikta den till kulturministern. Frågan gäller den tilltagande olagliga utförseln av äldre kulturföremål ut landet. Vi står nu åter inför en sommarsäsong med många stora auktioner runt om i landet. Från initierat håll rapporteras om en allt fräckare och alltmer omfattande verksamhet, där föremål köps upp, packas i containrar och skeppas ut ur landet för försäljning, främst i USA men också i andra länder.

Fru talman! Det låter som att kulturministern tar litet lätt på frågan. Hon talade om utförseltillstånd, som normalt beviljas. Men det är ju inte det som är problemet utan det som sker illegalt. Och det gäller faktiskt föremål som är mer än hundra år gamla, oavsett värde, som det står i lagen från 1986. De som följer marknaden rapporterar att detta är en tilltagande verksamhet som det är svårt att få någon ordning på. Jag hoppas att Margot Wallström tar frågan på litet större allvar än frågesvaret signalerade.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. I regeringsförklaringen i oktober 1994 sades ingenting om regeringens avsikt att bekämpa miljöskulden. Den tidigare borgerliga regeringen betonade betydelsen av att använda marknadsekonomiska begrepp för att mäta miljöläget i landet. Under Anne Wibbles tid som finansminister infördes en grön bilaga till finansplanen, men den har nu försvunnit. Jag hoppas att detta inte är ett uttryck för regeringens syn på behovet av att sanera miljöskador.
Fru talman! Det som avgör om vi till framtida generationer kommer att överlämna en s.k. miljöskuld eller inte, är naturligtvis vad vi gör i praktiken ute i det svenska samhället. Redan under vår regeringstid 1982-1991 bedrev vi en mycket aktiv politik i detta avseende, både när det gällde tillståndsgivning för framtida aktiviteter och när det gällde att vidta åtgärder mot de skador som redan inträffat. Självfallet kommer vi att fortsätta att driva den politiken med mycket stort engagemang. Just nu har vi övertagit ansvaret som ordförande i Östersjörådet. Det är en del av detta som är oerhört viktig. Jag kan alltså lämna ett lugnande besked på den punkten.
Fru talman! Ibland får man intrycket att regeringen avser att först komma till rätta med statsskulden innan man tar itu med arbetet med miljöskulden. Jag vill höra om regeringen anser att det har ett värde att värdera miljökonsekvenser i pengar. Det medför att man kontinuerligt kan följa utvecklingen i det här avseendet.
Fru talman! När det gäller att driva upp statsskulden var den borgerliga regeringen exempellöst duktig. Tyvärr gjorde man mindre åt miljöskulden. Jag ser ingen motsatsställning mellan att bedriva en mycket kraftfull saneringspolitik på det ekonomiska området och att sanera miljöområdet. Tvärtom har de länder som har en dålig ekonomi och dåliga statsfinanser i allmänhet också en mycket dålig miljöpolitik. Har man goda finanser har man förutsättningar att driva en effektiv, bra och framsynt miljöpolitik.

Fru talman! Jag vänder mig till Mona Sahlin eller Margot Wallström. Min fråga gäller en artikel i DN i dag. Där sägs att nu på söndag kommer ytterligare två unga män - som är uttalat motståndare mot att samarbeta med kvinnor i kvinnors roll som präster - att vigas till präster. För mig är det här oacceptabelt. Så länge vi har en statskyrka bör även Sveriges riksdag och regering ha en uppfattning om detta. Är vi beredda att fortsätta bygga in säkert ytterligare 40 år av motstånd mot och svårigheter för kvinnliga präster och även för kyrkan? Om detta är oacceptabelt för regeringen, vilket jag utgår ifrån, vill jag veta vilka möjligheter ni har att sätta viss ytterligare press och visst tryck bakom de beslut som har fattats i riksdagen.

Fru talman! Regeringen skall lämna en skrivelse till kyrkomötet som kommer att handla mycket om de relationer och förhållningssätt som vi vill se. Jag måste betona att i den principfråga som Margitta Edgren tar upp håller jag helt med. Det är helt oacceptabelt om man icke kan acceptera, befrämja och verkligen stötta präster som också ställer upp för kvinnliga präster. Det är helt oacceptabelt att det i detta land i dag sker sådant som Margitta Edgren beskriver. När det gäller den principiella inställningen kommer vi således att återkomma till kyrkomötet. Men det finns allt stöd i principfrågan. Jämställdheten skall gälla också inom kyrkans område.
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för detta. Jag tror att det är bra att vi här tillsammans säger det så pass tydligt. Tydligen finns det något kryphål i bestämmelserna. En av de unga män som har intervjuats säger: "Jag underkänner inte kvinnliga präster - men jag erkänner dem inte heller." Innebär det att det finns ett kryphål i de formuleringar som vi, biskopsmötet och kyrkomötet tidigare har använt oss av?
Fru talman! Jag vill bara åter betona min och regeringens principiella inställning och att vi återkommer.

Fru talman! Jag vill ställa min fråga till kulturministern. Jag undrar om kulturministern kommer att verka för att även de frihetsberövades möjligheter till boklån tas med i en bibliotekslag. Tidigare utgick centrala medel till våra kriminalvårdsanstalter för att garantera boklån för internerna. Numera har varje anstalt själv ansvar för den här kostnaden inom sin egen budget. På eget initiativ skall anstalten göra en upphandling med det kommunala biblioteket. Jag anser att allas rätt till boklån skall uppmärksammas av Kulturutredningen. Min fråga är således om kulturministern kommer att verka för att även de frihetsberövades möjligheter till fria boklån kommer att tas upp av Kulturutredningen och i så fall skrivas in i en bibliotekslag.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I den regeringsförklaring som statsministern läste upp inför den nyvalda riksdagen i höstas heter det bl.a.: "De nya arbetstillfällena måste i första hand komma till stånd i näringslivet. Sverige behöver fler företag och fler företagare. I denna uppgift behövs ett närmare samarbete mellan regeringen och näringslivet. Jag kommer personligen att engagera mig starkt i detta samarbete. Regeringen kommer att inrätta ett näringslivsråd bestående av personer som är aktivt verksamma ute i företagen. Rådet skall arbeta på mitt uppdrag och bistå mig och regeringen med råd och erfarenheter." Mina två frågor till Ingvar Carlsson är: Har han aktivt och personligen engagerat sig i det här rådets göranden och låtanden? Är regeringen öppen för att ta emot råd och synpunkter från det här rådet med tanke på att flera protester har avhörts, några har hoppat av
Fru talman! Svaret på den första frågan är ja. Svaret på den andra frågan är ja. En kommentar: Den person som har lämnat rådet har gjort det därför att han har tillträtt en ny befattning.
Fru talman! Med tanke på den näringspolitik regeringen för kan man undra litet om statsministern verkligen tar det här rådets synpunkter och råd på allvar. Jag kan passa på att citera ett annat avsnitt ur regeringsförklaringen. Där sägs: "De ideologiskt motiverade privatiseringarna skall upphöra".

Fru talman! Svaret är ja. På två år beräknas de svenska industriinvesteringarna öka med 55 %. Vi har jämfört med ett år tillbaka i runda tal 100 000 fler i arbete. I dagarna har det kommit en ny bedömning från Konjunkturinstitutet som är mycket positiv till den svenska ekonomins utveckling. Jag är således mycket optimistisk när det gäller att vi skall ta oss ur den här mycket svåra ekonomiska krisen som Sverige hamnade i. Vi har bedrivit det förmodligen mest ambitiösa saneringsprogram som något OECD-land har gett sig i kast med. Jag är glad att säga - som statsminister i Sverige - att vi nu börjar få fast mark under våra fötter. En viktig del i detta är att vi har ett samarbete mellan näringsliv och samhälle på ett pragmatiskt sätt. Det tycker jag att vi har nu, och det har vi haft tidigare under socialdemokratiska regeringar. Det har gjort att Sverige har utvecklats till ett ganska bra land. Jag skulle kunna polemisera mot den föregående regeringen, men jag avstår från det.
Fru talman! Jag tänker också ställa en fråga till statsministern. Den hänger ihop litet med det som Mona Sahlin sade tidigare om att kvinnorna i framtiden skall jobba i den privata sektorn. Jag upplever att vi kanske har börjat spara litet för mycket nu. Vi sparar väldigt bra, och jag tycker att det är bra att vi kommer till rätta med statsskulden. Men frågan är om vi har råd att arbeta i framtiden? Har vi råd att ta hand om våra sjuka och gamla? Det känns som om vi snart är på gränsen till att faktiskt även spara på verksamheterna, som vi sade att vi inte skulle göra. Det här handlar om arbetslöshet för kvinnor, även om männen fortfarande är mer arbetslösa än kvinnorna. Om nu alla jobb skall komma i den privata sektorn i framtiden, på vilket sätt skall vi då ta hand om de gamla och sjuka, och på vilket sätt skall vi bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden? Jag vet att arbetsmarknadsministern inte är här, men han skall bara plåstra om såren, så att säga. Det är statsministern och regeringen som har det övergripande ansvaret.
Fru talman! Den frågan är kanske inte möjlig att besvara inom ramen för en minut. Det är att underskatta den fråga som Monica Green ställde. Men jag vill säga följande: Vi har i regeringsdeklarationen gjort klart att vi hellre sparar i transfereringarna än drar ner på verksamheterna. Om en operation inte kan bli utförd kan det ha livsavgörande betydelse för den enskilde individen. Om en ung människa inte får den utbildning som han eller hon har behov av i ungdomsåren kan skadan också vara gjord för alltid. Däremot går det att återställa nivåer i transfereringssystem. När vi därför har åstadkommit en förstärkning av budgeten med i runda tal 120 miljarder har vi sagt oss att det är verksamhet som vi skall skydda. Det är andra besparingar som skall komma till. Men det är en svår och viktig avvägning. Hur mycket skall man dra ner på utgifterna för att få ner räntan, vilket vi har lyckats med nu med en dryg procent, och hur mycket måste man ändå se till att hålla efterfrågan uppe? Det är en svår avvägning. Men återigen, den prognos som Konjunkturinstitutet redovisar nu tyder på att t.o.m. tillväxten faktiskt blir något högre än man tidigare räknade med. Det ökar naturligtvis möjligheterna till sysselsättning. Kan vi få bättre fart på industrin, få mer inkomster den vägen, innebär det naturligtvis också att vi förbättrar möjligheterna att finansiera den gemensamma sektorn. Därmed kan vi också ha en någorlunda anständig sysselsättning där, och därvid, vilket är det primära, en god vård och omsorg.
Fru talman! Många familjer har stora ekonomiska problem. Det är arbetslösheten, sjukdomar, höga boendekostnader - även om räntan nu har sjunkit något - och det har uppstått fler och större klyftor mellan olika grupper. Jag skulle utifrån den situationen vilja fråga hur statsministern ser på utvecklingen av samhället i jämlikhetsperspektiv.
Fru talman! Vi måste åstadkomma både resultat och rättvisa. Av den budgetsanering som vi nu åstadkommer står den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna för nära 30 %, medan den tiondel som har de lägsta inkomsterna står för 5 %. Det visar att rättvisesynpunkten är mycket viktig för regeringen. Samtidigt är det naturligtvis så, att det som hittills har kommit fram i diskussionen huvudsakligen är sänkningen av ersättningsnivåerna i transfereringssystemen. Men för den som inte är fast i slagord om gåsleversocialism, utan ser till realiteter, innebär en sänkning av matmomsen, som kommer den 1 januari, för en trebarnsfamilj en ökning av köpkraften med 5 000 kr. Den räntesänkning på 1 % som vi talar om innebär för den som har ett villalån på en halv miljon 4 000-5 000 kr i minskade kostnader per år. Det innebär faktiskt för en familj som kan tillgodoräkna sig de två posterna en förstärkning på 8 000-9 000 kr. Jag vill alltså hävda att regeringen i den här mycket svåra avvägningen har försökt både att få ner räntan genom att skära i utgifterna och att klara köpkraften för dem som har det sämst ställt. Dit hör naturligtvis också pensionärerna, som får mycket god hjälp av den sänkta matmomsen.
Fru talman! Statsministern! Det sades här att kvinnor skall få jobb i näringslivet. Som det i dag ser ut på arbetsmarknaden ökar småbarnsmammornas arbetslöshet. Småbarnspappornas, de traditionella familjeförsörjarnas arbetslöshet minskar. Ensamstående män har en ungefär konstant arbetslöshet. Vi ser alltså en anpassning till den nivå man har i EU-länderna, där man har många hemmafruar. Det här är en otrolig back-lash som oroar mig väldigt mycket. Jag ser inte att vi, som det ser ut i dag, skall kunna ge kvinnorna arbetstillfällen i det privata näringslivet. Jag undrar hur ni vill motarbeta den här tendensen.
Fru talman! De tendenser som här anges har jag inte sett statistik på. Men de har självfallet inte med ett medlemskap i EU att göra, eftersom vi endast har varit medlemmar i drygt sex månader. Det grundläggande, det helt avgörande om vi skall klara den här uppgiften, är om vi löser problemet med arbetslösheten generellt sett. Vi kan aldrig som socialdemokratisk regering säga att vi skall ha en lösning enbart för vissa grupper. Ambitionen måste vara att vi generellt skall sänka arbetslösheten mycket kraftigt, tiondel för tiondel över hela landet. Då blir det också möjligt att klara sig ifrån negativa förskjutningar för vissa grupper, t.ex. kvinnor som har barn i förskoleåldern. När det gäller EU-länder eller Europa över huvud taget vet vi att arbetslösheten ligger högt, alldeles för högt. Men för mig är ett av de viktigaste argumenten för ett EU-medlemskap att vi får större och bättre möjligheter om vi kan bekämpa arbetslösheten över nationsgränserna - det gäller också kvinnornas arbetslöshet - än om vi försöker göra det varje nation för sig. Jag kommer bl.a. vid det toppmöte mellan regeringscheferna som vi kommer att ha i Cannes fortsätta att driva att kampen mot arbetslösheten inte bara skall upp högt på den politiska dagordningen i Europa, utan att vi också undan för undan skall komma med konkreta åtgärder. Det finns inget bättre sätt att stödja kvinnornas rätt till arbete och därmed jämställdheten.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Andersson: Vilken åsikt har statsrådet när det gäller utländskt ägande i den svenska kärnkraftsindustrin?

Fru talman! Det var en kort fråga. Svaret blev också ganska kort och därmed inte så uttömmande som man kanske hade kunnat önska sig. Då undrar jag så här i stället: Var går brytpunkten? Statsrådet talar om att ökningen oroar. Är det bra som det är nu då?
Fru talman! Jag vill definitivt inte att det skall inträffa, att det utländska ägandet kommer i majoritetsställning.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern. Regeringen har haft en ambition att främja mångfalden i etern. Samtidigt har regeringen initierat ett besparingskrav på Sveriges Radio. Det har medfört en sorts sparplan inom Sveriges Radio som innebär att t.ex. TT tystnar som röst i etern efter 70 år. Det betyder att det blir en nyhetsredaktion som svarar för

Fru talman! Det är klart att det måste minska mångfalden i etern när nyhetsvärderingen i framtiden bara görs av en redaktion. Egentligen skulle jag också vilja ha en diskussion om principerna att rikta besparingskrav mot Sveriges Radio som om det vore en myndighet, vilket det inte är. Det fanns ju andra instrument. Det fanns ju möjlighet att något höja licenserna för att klara ekonomin i Sveriges Radio, även om man gjorde den förändring som man genomförde med TV 4-pengarna.

Fru talman! Jag har en fråga till jämställdhetsminister Mona Sahlin som gäller jämställdhetsarbetet i riksdagen. Vi säger ofta att vi är världens mest jämställda parlament. Vi har uppnått halva målet, halva politiska arenan. Men som ny i riksdagen har jag direkt konstaterat att kvinnorna har långt kvar till halva makten. Jag kan ta ett exempel av många. Den 2 juni var huvuddebattörerna om en effektivare arbetsmarknadspolitik 7 män från de olika partierna. Den 29 Riksdagen skall ju gå före med gott exempel.
Fru talman! Jag hoppas att riksdagen själv, och inte minst frågeställaren, avser att förbättra sättet man bedriver jämställdhetsarbetet på i riksdagen. Det finns någon måtta på hur långt en jämställdhetsministers domäner räcker. Självfallet skall jag hålla ögonen på att devisen Halva makten och hela lönen inte bara blir en vacker devis, utan att den också får ett reellt innehåll. Riksdagen är inte bara utåt sett det mest jämställda parlamentet i världen. Det är den riksdag i världen som har störst andel kvinnor. Upp till bevis alla tjejer i riksdagen! Ta för er, förbättra jämställdhetsarbetet! Det vet jag att många av er jobbar med.
Fru talman! Jag skulle vilja ha hjälp med en utvärdering och uppföljning av detta. Riksdagen är ju det högsta beslutande organet. Jag kan ta exempel från februari. I debatten om skattepolitiken deltog 6 män, 1 kvinna, näringspolitiken, 5 män, 2 kvinnor, välfärdspolitiken, 2 män, 5 kvinnor - där konstituerade vi gamla mönster. Den 9 februari gällde det bostadspolitiken, 7 män, den 22 februari, EU, 5 män, 2 kvinnor. Mars, EU-politik, 6 män, 1 kvinna, tullen, 6 män, 1 kvinna, vissa bankfrågor, 5 män, 1 kvinna. När det gällde anslag till kriminalvården var det tvärtom 2 kvinnor, invandrar och flyktingpolitik 3 män, 4 kvinnor, litet lika, maj, försvar, 5 män, 2 kvinnor. Så ser exemplen ut. Jag tror att vi tillsammans måste hjälpas åt. Varje parti kan inte göra detta för sig.
Detta är riksdagens ansvar, Ulla-Britt Hagström. Jämställdhetsministern får gärna svara, men jag vill försäkra Ulla-Britt Hagström om att vi själva kommer att ta detta ansvar i riksdagen.
Fru talman lade orden i min mun. Jag vill bara upprepa att det är bra att frågeställaren har tilltro till regeringen. Jag utgår från att också frågeställarens eget parti kommer att uppnå målet hälften män och hälften kvinnor till nästa val. Riksdagen är som sagt fri att göra sin egen bedömning och utvärdering, och det hoppas jag att man också gör.
Fru talman! Jag vill fråga om oljan som finns ombord på skeppet Estonia. Enligt Sjöfartsverket finns det 200 ton eldningsolja och 40 ton dieselolja. Jag vet att den berörda ministern inte är här i dag, men eftersom statsministern är här kanske han hade kunnat svara på om regeringen har diskuterat den här frågan.
Fru talman! Såvitt jag vet ingår den frågan i det uppdrag som regeringen har gett. Jag kan tyvärr inte täcka in alla departements konkreta beslut. Men jag tror att det har givits ett sådant uppdrag.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Det gäller vetorätten i EU. I folkomröstningen var det många som röstade ja därför att de kände att det fanns en definitiv försäkran om att Sverige inte skulle delta i någon gemensam försvarspolitik. Jag har hört att utrikesministern tycker att man kan diskutera vetorätten. Jag skulle vilja veta om det gäller också på detta område.
Fru talman! Det är alldeles självklart att den svenska regeringen inte ändrar sin position därvidlag. Inom allt som har att göra med militär alliansfrihet, försvar och grundläggande säkerhetspolitiska frågor skall besluten fattas enhälligt i EU. Vetorätten skall alltså vara kvar.

Fru talman! Jag vill rikta en fråga till statsministern. Det gäller den information som regeringen gav i går om att man skulle söka medlemskap i Schengenavtalet. Schengenavtalet omfattar betydligt fler områden än vad den nordiska passunionen gör. Jag vill höra om regeringen har bestämt hur riksdagen skall bereda dessa ärenden. De berör drogfrågor, flyktingfrågor och polisiära frågor. Riksdagen har olika fackutskott som bereder dessa ärenden. Kommer riksdagen att ges möjlighet att bereda ärendena?
Fru talman! Alla ledamöter måste om inte förr så åtminstone efter Nordiska rådets möte i Reykjavik haft klart fört sig att denna fråga nu är aktuell för beslut. Problemet är att vi vill behålla den nordiska passunionen samtidigt som vi inte vill möta några nya gränser genom Schengensamarbetet. Såvitt jag vet kommer utrikeshandelsministern att lämna ytterligare information på onsdag med hänsyn till den senaste tidens händelseutveckling. Vi har den här veckan dessutom gett information till utrikesnämnden, vilket Marianne Samuelsson känner till.
Fru talman! Det var tyvärr inget svar på den fråga jag ställde. I Schengenavtalet inkluderas genomgripande samhällsförändringar. De berör, som jag nämnde innan, drogfrågor, flyktingfrågor och polisiära frågor. Tidigare har vi haft beredningstvång i riksdagen innan beslut fattas i dessa frågor. Om regeringen har varit så medveten om att denna fråga skulle tas upp, varför har det inte kommit en proposition om innehållet i Schengenavtalet till riksdagen? Då hade man kunnat bereda frågan och få en konsekvensanalys av Schengenavtalet innan regeringen ger sig in i en avtalsförhandling.
Fru talman! Regeringen kommer liksom i alla andra frågor att följa de regler som gäller och den arbetsfördelning som gäller mellan regering och riksdag. När det är dags för en proposition till riksdagen kommer vi att lägga en sådan. Det som nu pågår är ett utbyte av information, förberedelser för ett beslut. Som ett led i detta kommer riksdagen att få särskild information. Vi är angelägna om att riksdagen är väl informerad, men vi måste självfallet också följa den arbetsfördelning och den uppdelning konstitutionellt som finns mellan regeringens och riksdagens ansvar.

Fru talman! Vi svenskar är inte lagda åt det känslosamma eller högtravande hållet, sägs det. Men ett 40-årsjubileum av det slag som just gått av stapeln i Messina på Sicilien manar verkligen till eftertanke. Där högtidlighölls att 40 år förflutit sedan startskottet gick för det som i sinom tid blev den europeiska unionen, som vi själva är nyblivna medlemmar i. De krig och konflikter som i århundraden varit utmärkande för vår kontinent - och som nådde fasansväckande dimensioner under den första hälften av det här seklet - har under de gångna decennierna i stort sett upphört, med konflikten i det forna Jugoslavien som ett tragiskt undantag. I fråga om Jugoslavien blir EU en sorts syndabock i debatten, trots att det inte är EU utan de enskilda medlemsstaterna liksom FN och NATO som har misslyckats. Kriget i Bosnien framställs som ett bevis för att ett övernationellt system som EU inte fungerar. Men egentligen, fru talman, är det ett belägg för de faror som ligger i att Europa går tillbaka till ett starkt nationalistiskt system där den etniska tillhörigheten blir det som bestämmer en människas politiska identitet. Det är faror som också vi i Sverige i vår debatt bör tänka igenom. EU-medlemskapet innebär förändringar i vårt land. Det verkar som om alla inte har insett det. När man läser tidningar eller lyssnar på människor vid fikaborden verkar EU ibland få stå för allt dåligt som händer. Hur ser då verkligheten egentligen ut? I stället för orostecken ser jag faktiskt det omvända. Det är mycket som tyder på att vi nu börjar se positiva effekter. Räntan är ju på väg ner sedan i höstas. Tillväxten är på väg upp. Bara knappt ett halvår av medlemskap har gått, men redan syns ekonomiska förändringar. Investeringsvågen vänder. Företag flyttar till Sverige. Intresset har ökat mycket markant. De japanska investeringarna förra året var nästan dubbelt så stora som under hela den föregående tioårsperioden. Efter folkomröstningen har förfrågningarna från japanska företag ökat starkt vid den svenska ambassaden i Tokyo. Det intressanta med Japan är att man där har som princip och vägledning att ett medlemskap i EU är en förutsättning för investeringar i Tysk-svenska handelskammaren i Stockholm har sagt att Sverige i dag är ett av Europas mest intressanta länder att tillverka i. På Tysk-svenska handelskammaren tror man att EU-medlemskapet gör att tyska företag kommer att lära sig mer om Sverige och därigenom förlägga tillverkningsindustri till vårt land. Kungsbackaföretaget Tawi har beslutat att investera 4 miljoner kronor i nya maskiner som en direkt följd av EU-medlemskapet. Om vi hade valt utanförskap hade investeringen gjorts i Holland. Samma sak gäller Tarkett, som investerar i en ny fabrik i Broby som ger 300 jobb. Vid ett nej hade fabriken hamnat i Tyskland. Atlas Copco flyttar produktionen av viss borrutrustning från Bremen till Örebro. Det ger hundratals nya jobb. Akzo-Nobel investerar 600 miljoner kronor i Stenungsund och Domsjö. Assi Domän investerar 1 miljard kronor i Frövi. Givetvis kan inte varenda investering som görs sättas upp på EU:s pluskonto. Men det är otvetydigt så att för många företag har EU-omröstningen varit viktig för investeringsbesluten. Ränteutvecklingen och andra faktorer spelar naturligtvis också en roll. Eftersom jobb och investeringar var en huvudfråga i folkomröstningskampanjen är jag glad att här i dag kunna presentera den här typen av siffror. Det viktiga med medlemskapet är emellertid inte kortsiktiga framsteg eller bakslag. Det viktiga är att vi nu är med i en gemenskap med andra europeiska länder och därigenom på lika villkor bättre kan påverka vår egen vardag. Jag hoppas att eftermiddagens debatt kommer att handla just om hur Sverige skall påverka EU:s utveckling så, att villkoren för våra medborgare blir bättre och vi därigenom får ett bättre Europa att leva i och även så, att vi kan bidra till att medborgare i andra EU-länder får ett bättre Europa att leva i.

Fru talman! Centerpartiet pläderade inför folkomröstningen i höstas för ett ja till medlemskap i EU. Detta ställningstagande har under minst fyra års tid föregåtts av många och långa debatter och diskussioner inom hela centerrörelsen. Under den här tiden har vi i Centerpartiet lärt oss vikten av att lyssna, förankra samt kritiskt granska förslag och argument som förts fram i diskussionen. Men inför folkomröstningen fick vi också reda på att det fanns många centerpartister som öppet deklarerade att de ämnade rösta nej. Efter folkomröstningen och inför höstens EU-val har arbetet i Centerpartiet varit inriktat på att se vilka frågor, områden, vi kan enas om att lyfta fram i det fortsatta europeiska samarbetet utifrån att Sverige nu är medlem i EU. I folkomröstningen var det en stor minoritet av svenska folket, 47 %, som röstade nej till medlemskap i EU. Enligt opinionsmätningar under våren står det klart att många känner sig besvikna utifrån erfarenheterna som nyblivna EU-medlemmar. Denna besvikelse och misstro visar ytterligare på vikten av att vi politiker visar lyhördhet, ödmjukhet och ledarskap. Det kräver öppenhet och samarbete mellan regering och riksdag. Det kräver respekt för att sakfrågor behöver tid för förankring inför politiska avgöranden. Under våren har riksdagens arbete, åtminstone från min utgångspunkt, präglats av ett trevande när det gäller att hitta arbetsformerna. Regeringen har på en punkt visat sin vilja till ett förankringsarbete som enligt Centerpartiets uppfattning bygger på respekten för just resultatet i folkomröstningen, nämligen att inrätta en parlamentarisk kommitté som skall stimulera den offentliga debatten inför regeringskonferensen 1996. I EU-nämnden har vi under maj månad informerats om arbetet i EU inför regeringskonferensen. Varje gång har vi fått försäkringar om att svenska positioner skall förankras i riksdagens EU-nämnd under hösten. Det är en klar signal om ett förankringsarbete. Men samtidigt får vi reda på att utrikesministern i ett tal utomlands aviserat att Sverige kan tänka sig att mjuka upp vetorätten i utrikes och säkerhetspolitiken. Det har här hemma uppfattats som en positionsbestämning. Det är de här dubbla budskapen, statsrådet Hellström, som gör oss upprörda och som kanske gör att tonen i debatten höjs. Det är viktigt att vi i riksdagen får reda på att vi skall delta i ett reellt förankringsarbete och att vi inte blir ett slags instämmandenämnd inför fullbordad positionsbestämning från regeringens sida. Centerpartiet har av samma skäl fört fram att det är viktigt att också i riksdagen förankra beslutet om att söka observatörsskap i Schengensamarbetet, som meddelades i går. Avgörande för ett fortsatt förtroende från svenska folkets sida när det gäller Sveriges arbete i EU är alltså att det finns en öppen debatt och en förankringsprocess i Sveriges riksdag. Fru talman! Centerpartiet vill jobba för ett aktivt alleuropeiskt samarbete mellan självständiga stater. Då är utvidgningen av samarbetet till Central och Östeuropa, inklusive Baltikum, vår främsta prioritet. Det är viktigt att en konkret tidtabell arbetas fram för den här utvidgningen. Utvidgningen österut ställer stora krav på förändringar både i ansökarländerna och i EU:s egna arbetsformer. Jag vill emellertid inte överdramatisera kraven på en reformering av EU-systemet. Min bedömning är att utvidgningen främst kräver förändringar av det politiska innehållet, inte av institutionerna. EU:s jordbrukspolitik behöver reformeras i grunden och avbyråkratiseras genom färre regler och minskade subventioner. För att vara tydlig vill jag säga: Även utan en utvidgning borde enligt vår mening ett subventionssystem som inte tar ekologiska hänsyn, som inbjuder till fusk och som skapar överproduktion radikalt förändras. En aktiv regionalpolitik inom EU kan erbjuda goda möjligheter till utveckling inom unionens alla delar. Regionalpolitiken får en ännu viktigare roll inom ett utvidgat EU. Det är också viktigt att göra förändringar även på det här området, att man får bort detaljstyrning och byråkrati när det gäller stödområden. I stället för att man stöder storskaliga infrastrukturprojekt kan regionalpolitiken bli ett verktyg för stimulans av småföretagande, kretsloppsanpassad produktion och landsbygdsutveckling. I Centerpartiet anser vi också att den regionala kommittén bör få större inflytande inom Den pågående europeiska debatten inför regeringskonferensen ger ju sken av att stora saker väntar. Det står på agendan inför konferensen att det rör sig om en översyn av Maastrichtfördraget. Det innebär att frågor om EU:s beslutsformer, förhållandet mellan olika institutioner och utrikes och säkerhetspolitiken kommer att återfinnas på agendan. Det är också viktigt att ha i minnet att ikraftträdandet av Maastrichtfördraget blev ett år försenat, och det har ansetts att regeringskonferensen kom för tidigt. Det innebär naturligtvis att när vi utvärderar resultatet av Maastricht är det en väldigt kort tid vi pratar om, och det kan också innebära att fördragsändringarna blir av mindre art. Det är kanske dags för en konsolidering och utvidgning av samarbetet och inte en fördjupning. I arbetet inför regeringskonferensen bör vi koncentrera ambitioner och agerande till ett litet antal centrala frågor och då ha utvidgningen som utgångspunkt och riktningsgivare. Ett par frågor är viktiga för Centerpartiet. Det gäller samarbetets karaktär och dess arbetsformer, öppenhet i det europeiska samarbetet, den folkliga förankringen samt utrikes och säkerhetspolitiken. Vi vill också utveckla EU:s miljödimension och har där - trots olika uppfattningar i medlemskapsfrågan - enats om att vi vill ha ett överstatligt beslutsfattande på miljöns område. Jag hyser stor sympati för regeringens uttalade linje att i samband med regeringskonferensen vilja diskutera sakfrågor som arbetslösheten och miljön. Det är viktigt med ett konstruktivt förhållningssätt i de här frågorna. En utvecklad miljödimension i samarbetet skulle vara en positiv injektion och också öka det medborgerliga engagemanget för EU-samarbetet. En bra miljöpolitik inom EU underlättar också globala framsteg på miljöns område. Samarbetet bör baseras på minimilagstiftning. Varje land skall självfallet ha rätt att gå före och fatta mer långtgående beslut i för landet avgörande miljöfrågor. Vi har fått dispens i fyra år för våra hårda miljökrav, och vi vill naturligtvis fortsätta att jobba för att dispenserna förlängs om inte EU uppnår vår nivå.